Fru talman! Det här är en utomordentligt intressant debatt. Jag tycker att det är bra att vi har den här debatten, eftersom denna fråga har varit så uppmärksammad. Men debatten är också bra så till vida att den visar hur sammansatt den här frågan är. Först och främst har jag noterat att den förste talaren i debatten tyckte att invandrarministern inte var tillräckligt uppjagad och att den siste talaren tyckte att invandrarministern och andra var alldeles för uppjagade inför det som nu diskuteras. Det är alltså en slutsats som man kan dra. Sedan anser jag att debatten har visat att vi diskuterar flera olika saker som vi sedan så att säga blandar i en stor skål. Därefter rör vi om, och då blir det som det blir. Men för det första diskuterar vi följande, och detta har vi faktiskt diskuterat ganska länge och också skapat en viss beredskap för: Det skulle alltså i Sovjetunionen i den process som nu pågår kunna uppstå allvarliga hinder och motsättningar t.ex. som kunde leda till en militär intervention i de baltiska staterna. Sedan gäller det då vad detta skulle kunna leda till i form av flyktingar i ordets rätta bemärkelse. För det andra målas en annan sak upp som någonting tänkbart, nämligen massarbetslöshet och svält. Då får man fundera över insatser i det sammanhanget. För det tredje diskuteras frågan om vilka konsekvenserna kommer att bli när det gäller det faktum att det nu blir lättare att få pass och att kunna lämna Sovjetunionen. Det är självfallet, som någon här också underströk, någonting som vi här liksom i andra länder skall välkomna, eftersom det ges möjlighet till utbyte över gränserna. Det kan gälla turister, släkt och vänner, kulturellt utbyte osv. Till detta kommer, som Gösta Lyngå sade, s.k. miljöflyktingar. De ekologiska förutsättningarna och framför allt miljöskälen skulle tvinga människor att flytta. Från dessa utgångspunkter måste vi kanske ändå vara klara över att en mängd olika scenarion är tänkbara. Därför kan jag inte säga att Sverige har en enda bestämd plan här för vad som skall inträffa. I fråga om de spekulationer som har förekommit diskuterar man allting -- alltifrån 4 miljoner till 50 miljoner människor. Det finns faktiskt en viss skillnad när det gäller hanteringen av sådana siffror. Dessutom vet vi väldigt litet om huruvida de här människorna söker sig till Sverige eller till något annat land, alltså om hur fördelningen blir över Europa och resten av världen. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad Håkan Holmberg menar när han säger att jag inte har svarat på hans fråga. Han har ju frågat vilka åtgärder vi skulle vidta för att tillsammans med andra länder hantera en eventuell massutvandring från Sovjetunionen. Men om det var något som jag strök under i mitt interpellationssvar var det ju just vikten av att vi, inte minst tillsammans med övriga europeiska länder, diskuterar den här saken. Det gäller tänkbara åtgärder och ett gemensamt förhållningssätt med tanke på de olika typer av migration eller flyktingströmmar som skulle kunna uppstå. Det betyder att vi också måste följa utvecklingen i Sovjetunionen utomordentligt noga och att vi måste vidta erforderliga åtgärder. Vidare har jag mycket svårt att förstå att det i grunden skulle finnas något motsägelsefullt i biståndsministerns och statsministerns uttalanden. Självfallet kommer Sverige, i händelse av en svältkatastrof i Sovjetunionen eller någon annanstans här på jorden, nu -- liksom tidigare varit fallet -- att delta i arbetet med de internationella insatser som vi får förutsätta kommer att göras i syfte att ge humanitär hjälp. Biståndsministern sade här i tisdags: ''I många internationella fora studeras nu situationen, och överväganden pågår om vad som bör göras. Sverige deltar aktivt i detta arbete.'' Det är alltså ett direkt citat av vad biståndsministern sade i sitt svar här i tisdags. Jag finner inte någon motsättning i detta eller i något annat som har sagts. Fru talman! Man får ju inte svära här i talarstolen. Men jag måste säga att ingen kan mäta sig med Sten Andersson i Malmö när det gäller att måla fan på väggen. Det är verkligen ett helt ''batteri'' av elände som han här tar upp. Men jag tycker, och jag har när det gäller det samordningsansvar som man haft fösökt att få proportioner på debatten. Självfallet skall vi ha en beredskap. Det finns många exempel på att invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet har tagit initiativ till att flera olika departement och flera olika myndigheter samverkar. Rollfördelningen skall vara klar inför olika scenarion. Det får inte råda någon tvekan här, för ''likaväl som vi följer utvecklingen inne i Sovjetunionen mycket noga diskuterar vi också vilka olika åtgärder som skall vidtas i olika tänkbara situationer.

Fru talman! Jag vet inte hur jag skall tacka för statsrådets noteringar beträffande min verbala förmåga. Jag har i varje fall noterat vad statsrådet sade. Man skall inte raljera i en sådan här debatt -- debatten är alldeles för allvarlig för att man skulle göra det. Men Kjell Dahlström hade konstiga beräkningar. Han talade om ett underskott av flyktingar från Sovjet. Mot den bakgrunden undrar jag: Vad händer den dag det blir kris i Kina? Fru statsrådet! Jag har inte haft ambitionen att jaga upp statsrådet. Däremot hade jag ambitionen att få klara besked. Men sådana har definitivt lyst med sin frånvaro här i dag. Sedan refererar jag till ett uttalande i TV för 14 dagar sedan. Statsrådet sade, att apropå frågan om huruvida vi klarar en större folkvandring till Sverige: Det har vi klarat förut. Blygsam som jag är frågar jag då: När? Det skulle vara intressant att få en precisering i det avseendet. Jag undrar också hur det är med den statistikläsande informationssekreteraren, som inte har noterat att Sovjet inte släpper lös sina medborgare förrän nästa år. Att vi hittills inte har upplevt någon flyktingström från Sovjet av större mått begriper väl t.o.m. ett förskolebarn. Statsrådet säger att polis och invandrarverk kan hantera detta. De har diskuterat frågan seriöst, säger man. Då måste min fråga bli: Varför har man inte satt in de resurserna tidigare? Vi hade kaos hösten 1989 och vi hade kaos på sommaren 1989. Man räddade i och för sig tillvaron för en del hotellägare som under snöiga vintrar kunde inkvartera flyktingar i stället. Tältläger fick byggas och båtar fick chartras och läggas i våra hamnar runt om i hela landet för att lösa problemet. Skulle ytterligare flyktingar komma vore det intressant att få reda på vad statsrådet menar med kapacitet och flexibilitet. Om det som ingen hoppas skall hända ändå kommer att inträffa, att vi får en strid ström av flyktingar från Sovjet under en kort tid, tror jag att vi kommer att få höra, som jag sade i mitt första inlägg: Detta hade vi ingen aning om. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi tro att det skulle komma så många.

Fru talman! Även jag reagerar mot vissa tonlägen och även formuleringar i Sten Anderssons i Malmö inlägg, inte minst det senaste resonemanget om underskott och hänvisningar till Kina och Indien. Den sortens resonemang hör inte hemma i någon typ av debatt om flyktingproblem. Diskuterar man asylfrågor skall man diskutera i termer som asylrätt, mänskliga rättigheter, elementära, klara och grundläggande principer. Det som har motiverat min fråga är något helt annat. Det är den kollaps för den sovjetiska ekonomin som är alldeles uppenbart förestående, ifall den inte redan har inträffat. Under hela året har den ena rapporten efter den andra kommit, som har kunnat kontrolleras och verifieras på plats av forskare och experter och som har talat om sammanbrott i livsmedelsförsörjningen, ransonering, att transportapparaten bryter samman, smörbrist i Riga, m.m. i samma stil. Det är helt uppenbart att denna situation inte kan fortgå utan att det får väldigt påtagliga konsekvenser för enskilda människor, var de än bor i Sovjetunionen. Det här är heller inte något som går att trolla bort eller lösa på kort sikt med de svenska biståndsinsatser för Östeuropa, Baltikum och Sovjet som vi är överens om och som i och för sig är alldeles utomordentliga. Detta är ett problem som ramlar över oss helt oavsett hur vi hanterar de långsiktiga utvecklingsproblemen i öst. Det är de frågorna som jag i dag och min partikamrat Ingrid Hasselström Nyvall i tisdags ville få svar på. Vad avser man att göra, vilken form av beredskap har man för att klara den akuta situation som kan uppstå, och som på ett eller annat sätt kan komma att spilla över även på oss? Helt uppenbart finns det inget svar på den frågan. Hade det funnits ett svar hade vi inte fått den här underliga situationen. Lena Hjelm-Wallén sade i tisdags i kammaren, vilket var kärnan i hennes inlägg: Vi planerar ingenting särskilt. Statsministern sade en timme senare i Paris: Jo då, vi planerar någonting. Invandrarministern väljer nu att tala om något annat. Det är uppenbart att det inte finns någon planering. Den skulle kunna finnas. Den skulle gå att ta fram. Jag nämnde i mitt inlägg tidigare ett antal punkter som skulle kunna ingå. Maj-Lis Lööw har hittills inte nämnt någon. Hon är välkommen att ansluta sig till de punkter som jag nämnde, som en början till en riktlinje för vad svensk katastrofhjälp skulle kunna bidra med. Välkommen Maj-Lis Lööw! Det finns ingen anledning att fortsätta en debatt där vi bara står och kritiserar varandra. Detta är mycket allvarligare än så. Jag hoppas att regeringen äntligen tar sig samman. Det vi har sett den här veckan är inte uppbyggligt.

Fru talman! Statsrådet Lööw har dragit den helt riktiga slutsatsen att frågan är komplicerad, den är mycket komplicerad. Kan vi få reda på om arbetsgruppen för Östeuropas utveckling också delar den uppfattningen? Jag skulle kunna öka på komplikationen något genom att påpeka att andra ekologiska katastrofer inträffar och kommer att inträffa på olika platser i världen på grund av hänsynslöshet mot och okunnighet om naturens villkor. Det är vad som har skett i Sovjetunionen och det kommer att ske på andra håll. Vi får nya flyktingströmmar. De är inte små. Vi behöver inte diskutera 50 miljoner, men en enda ynka halv miljon, kan vi plötsligt ta emot det? Det är den storleksordningen som vi måste diskutera. Det är svårt nog. Vi måste ta problemet på stort allvar och diskutera det på ett medmänskligt sätt. Det vore lämpligt att statsrådet Lööw initierade och ledde diskussionen om nya lösningar på ett nytt och jättestort problem.
Fru talman! Får jag först säga till Gösta Lyngå att det i och för sig är intressant att diskutera, även om det inte ligger på mitt bord, vilka insatser vi skall göra i Sovjetunionen för att hjälpa till med miljöproblemen. Jag kan bara säga att jag inte tänker angripa de problemen genom en förändrad invandringspolitik. Jag håller med Håkan Holmberg om att det inte finns någon anledning att träta om detta. Men Håkan Holmbergs fråga var formulerad på sådant sätt att den gällde vad vi gör för att tillsammans med andra länder hantera en eventuell massutvandring. Nu vill han i stället ha besked om, exakt i kronor och ören, efter vad jag förstår, vad en svensk insats vid en svältkatastrof i Sovjet skall bestå av. Låt mig ta fasta på ''tillsammans med andra länder'', som Håkan Holmberg formulerade det i sin interpellation. Det är precis det jag har försökt peka på, som biståndsministern har försökt att peka på och som jag är alldeles övertygad om att statsministern också hade som utgångspunkt. Blir det en svältkatastrof i Sovjetunionen, skall vi vara med och hjälpa till med en samlad internationell humanitär insats. Det har vi, såvitt jag kan minnas, varit i varenda liknande situation runt om i världen tidigare. Sten Andersson i Malmö pratar om det andra scenariot som utmålas, nämligen vad som skall hända då människor kan få pass och få lämna Sovjetunionen med anledning av att man liberaliserar sina passlagar efter nyåret. Jag hoppas att vi är överens om att det är bra. Det är bra att människor kan få resa över gränserna. Vi har ställt de kraven i många årtionden på Sovjetunionen och andra länder, att de skall ge sina medborgare möjlighet att röra sig över gränserna. Det är en viktig del av de mänskliga rättigheterna. Självklart kan detta också komma att leda till att en och annan, kanske t.o.m. många, vill utnyttja den möjligheten inte bara till att resa ut på turistbesök, utan väljer att försöka utvandra från Sovjetunionen. Det är precis samma situation som vi har haft i de andra öststaterna tidigare. När möjligheten att resa ut öppnades var det många som, med anledning av den ekonomiska situation som rådde där, valde ren immigration. Det var bl.a. det jag hänvisade till i den TV-intervju som Sten Andersson refererar till. Vi har faktiskt haft situationen -- om än möjligtvis i mindre skala, men det vet vi ingeting om -- att människor från flera av de forna östländerna kommit hit och ansökt om att få stanna på grund av ren invandring och inte med asylskäl. Det har visserligen inneburit stora påfrestningar på det svenska flyktingmottagandet, men det kaos som Sten Andersson med sitt färgstarka språk påstod hade uppstått har, menar jag, inte uppstått. Det har inneburit stora påfrestningar för oss, men vi har också klarat oss igenom dem utan något kaos.
Herr talman! När jag lyssnar på statsrådets Lööws förklaringar reagerar jag mot att hon återigen säger att det som har hänt i Östeuropa inte givit regeringen någon som helst anledning att förändra invandrarpolitiken. Jag tycker att det är mycket märkligt, för att uttrycka det försiktigt. Här har vi haft en järnridå alldeles inpå oss, som nu helt plötsligt har försvunnit. Bakom denna har ungefär 300 miljoner människor -- det är ungefär 5 % av jordens befolkning -- nu fått och kommer att få sin rörelsefrihet, och de finns alldeles inpå detta lilla land Sverige. Jag ville med de geografiska och kulturhistoriska utvikningarna i mitt anförande peka på behovet av att ta tag i situationen och inte bara litet handfallet invänta katastrofala utvecklingar. Jag delar där Håkan Holmbergs uppfattning. Det är mycket illavarslande för Sverige att regeringen inte anser sig föranlåten att förändra invandrarpolitiken efter vad som har hänt och efter vad vi kan befara kommer att hända.

Fru talman! Naturligtvis efterlyser varken jag eller någon annan i den här debatten besked i kronor och ören om vad som skall göras den ena eller andra månaden eller året för att bidra till att något mildra följderna av den sovjetiska ekonomins kollaps. Min fråga handlade om hur vi skall hantera och förebygga de följder som denna kollaps kan få och som kan komma att få konsekvenser i form av att desperata människor söker sig vart som helst västerut, både till Sverige och till andra länder. En av mina punkter var också att det är nödvändigt att återställa den generösa flyktingpolitik som regeringen med stöd av några andra partier -- bl.a. det parti som Sten Andersson i Malmö tillhör -- vid Luciatid förra året upphävde. Jag tycker att det är rimligt att begära besked från invandrarministern -- det var därför jag ställde frågan. Jag gjorde det även därför att hon här själv påpekade att det finns ett samband mellan vårt stöd till katastrofoffer osv. och vår invandrings och flyktingpolitik. Det sägs också av andra personer. Här behövs en samordning. Invandrarministern hänvisade själv i sitt svar till den arbetsgrupp inom regeringskansliet som skall ta ett mer samlat grepp på den här typen av frågor. Jag hade hoppats att det skulle finnas ett sådant samlat grepp att redovisa. Det hade väl också Ingrid Hasselström Nyvall i tisdags. Som jag här har konstaterat fick hon ett svar. Sedan gav Ingvar Carlsson ett besked med ett annat innehåll, och nu kommer Maj-Lis Lööw och svarar på ett tredje sätt, dvs. väljer att -- intill sista inlägget, som gladde mig -- tala om någonting annat.

Jag hoppas som sagt att Maj-Lis Lööw talar å hela regeringens vägnar -- då behöver vi inte ha någon mer debatt av den här typen: Då väntar vi bara på en redovisning i vanlig ordning från regeringen vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Håkan Holmberg brukar vara alert i riksdagen, men även solen har sina fläckar: Det var inte jag som började anföra jämförelsetal på flyktingunderskott. Jag håller med Håkan Holmberg om att det är den enskilda individens skäl som skall prövas. Varifrån vederbörande sedan kommer är ointressant. Men det var som sagt inte jag som startade den debatten -- det borde herr Jag håller med dem som säger att vi i den här frågan har fått olika besked från olika statsråd -- från fru Lööw. Men det är bra om man nu har tagit det här på allvar och insett att det kanske uppstår en situation som vi aldrig tidigare har sett maken till. Det var jag som nämnde turistvisa i mitt inlägg -- det står faktiskt ingenting om det i statsrådets svar. Jag sade att vi så länge vi kan skall värna rätten för Sovjetmedborgare -- och alla andra, för den delen -- att besöka Sverige som turister. Men statsrådet sade att vi har klarat folkvandringar tidigare, och som svar på min fråga vilka folkvandringar det var refererade statsrådet till att någon eller några av dem som fått turistvisum till Sverige hoppat av och sökt asyl här. Är det det som statsrådet kallar för folkvandring har vi vitt skilda uppfattningar om hur det begreppet skall tolkas.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vad utredningen angående Sveriges export av miljöfarligt avfall till Spanien visat, när Sverige skall ratificera Baselkonventionen, om Sverige tänker verka för att konventionen förstärks med regler för övervakning och sanktioner samt hur regeringen tänker arbeta för att principen att alla tar hand om sitt eget avfall bättre följs. Gudrun Schyman ställer ett antal viktiga frågor som berör ett område, där det för närvarande pågår ett mycket intensivt arbete inom regeringskansliet. Jag vill nu ta tillfället i akt att redogöra för hur detta arbete fortskrider. Regeringen beslutade för ett par veckor sedan om flera viktiga åtgärder i arbetet med att fullfölja det avfallsprogram som riksdagen godkände på försommaren. Programmet innebär att kommunerna får ett heltäckande ansvar för inventering, planering och så småningom även hantering av allt avfall. Programmet innebär också att producenternas ansvar skärps genom ökad kontroll av kemikalieanvändningen, krav på utbyte av miljöskadliga ämnen och uppgiftsskyldighet till kommuner och konsumenter. Regeringsbesluten innebär också att regler och praxis för hantering och eventuell export av miljöfarligt avfall skärps. Utgångspunkten är att varje land måste ta ett eget ansvar för sådant avfall. Sverige har sedan flera år aktivt deltagit i arbetet på att få till stånd internationella regler för kontroll över internationella transporter med avfall som kan hota människors hälsa eller miljön. Därvid har Sverige genomgående hävdat principen att varje land måste ta ansvar för sitt eget avfall. Vidare har Sverige hävdat att export av avfall endast kan accepteras i undantagsfall och att det då inte får exporteras till ett land som inte kan ta hand om det på ett korrekt sätt från hälso och miljösynpunkt. Det är exportlandet som måste förhindra export av avfall om det kan misstänkas att avfallet inte kommer att hanteras på ett fullgott sätt. Det internationella arbetet resulterade i att Sverige och ett stort antal andra länder i mars 1989 Denna konvention innehåller bl.a. bestämmelser som syftar till att skydda utvecklingsländerna mot giftdumpning. Den innehåller även regler som verkar för att konventionen skall bidra till att internationellt utveckla miljöanpassad teknik och minska mängden farligt avfall. Konventionen har ännu inte trätt i kraft -- det krävs att 20 länder har ratificerat den och så har ännu inte skett. Ett stort antal av de länder som undertecknade konventionen år 1989 har dock deklarerat att de i avvaktan på det formella ikraftträdande tillämpar dess regler. Sverige gjorde också en sådan deklaration. Regeringen kommer inom kort att underställa konventionen riksdagens godkännande. Samtidigt vill jag poängtera att Baselkonventionen endast måste ses som ett första steg. Den kommer att behöva förstärkas med t.ex. regler om hur övervakning och kontroll vid själva omhändertagandet av det miljöfarliga avfallet i importlandet skall ordnas. Sverige kommer att fortsätta att driva denna linje internationellt. Inom OECD pågår i dagarna ett arbete med att följa upp och förstärka Baselkonventionen. Andra avfallsfrågor som väntar på internationella lösningar är hur man på ett ansvarsfullt sätt skall ta hand om utbränt kärnbränsle från forskningsreaktorer, och hur man på bästa sätt skall kunna överföra erfarenheter från utvecklingsarbetet när det gäller omhändertagandet av radioaktivt avfall till andra avfallslag. I båda dessa frågor har regeringen tagit internationella initiativ dels inom IAEA, dels genom att inbjuda till ett internationellt symposium i Stockholm i maj 1991 på temat Miljökonsekvenser vid omhändertagande av miljöfarligt avfall. För att bl.a. redan nu åstadkomma en skärpning nationellt, har regeringen gjort vissa förändringar i förordningen om miljöfarligt avfall med avseende på reglerna vid export. En regel som införs är att naturvårdsverket i framtiden skall hämta in uppgifter också om det slutliga omhändertagandet av miljöfarligt avfall som exporteras från Sverige. Detta innebär att kontrollen skärps. Innebörden av övriga ändringar är följande. Hittills har SAKAB haft ett generellt tillstånd att föra ut miljöfarligt avfall ur landet. För andra företag som har velat exportera miljöfarligt avfall har det krävts ett särskilt tillstånd av naturvårdsverket. I framtiden måste alla, dvs. även SAKAB, som vill föra ut miljöfarligt avfall ur landet ansöka om tillstånd hos naturvårdsverket. Avfall får föras ut endast om det kan visas att avfallet slutligt kommer att omhändertas på ett sätt, som från hälso och miljöskyddssynpunkt hade varit godtagbart om avfallet slutligt hade omhändertagits i Sverige. Jag vill här passa på att redovisa vad som har framkommit om hanteringen i Spanien av kvicksilverhaltigt avfall från bl.a. Sverige. Enligt uppgifter från den berörda kommunen tillbakavisas påståendet om att kvicksilveravfallet kraftigt förorenat en närbelägen flod. Protestaktionerna har emellertid bidragit till att importföretaget beslutat att se över lagringen av avfallet och att nya lagringsmetoder med högre säkerhet skall tillämpas i fortsättningen. Även det ansvariga spanska ministeriet har krävt att så skall ske. Såväl den berörda kommunen som ministeriet tillbakavisar att det aktuella lagringsproblemet skall lösas genom reexport till leverantörsländerna och menar att det är ett problem som Spanien självt måste lösa. Inom ramen för principen att ta ansvar för sitt eget avfall har regeringen även ingått ett intensitionsavtal med Norges regering om utvidgat samarbete för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Samarbetet med Norge utgår från principen om att varje land skall kunna ta hand om sitt eget avfall, samtidigt som vi tillgodoser behovet av samverkan, specialisering och effektiv arbetsfördelning för att få en kompetent och en från miljö och hälsosynpunkt riktig hantering. Genom samarbete med ett land som tillämpar samma ansvarsfulla krav som Sverige bidrar vi till att miljöfarligt avfall tas om hand på ett från miljöoch hälsosynpunkt riktigt sätt i båda länderna. Sveriges regeringar, att gemensamt verka för att i de båda länderna -- minimera mängderna av miljöfarligt avfall, -- uppföra anläggningar som på ett från miljö och hälsosynpunkt riktigt sätt kan behandla miljöfarligt avfall, inkl. anläggningar för särskilt svårbehandlat avfall, transporterna av miljöfarligt avfall på ett från miljö och hälsosynpunkt riktigt och samtidigt kostnadseffektivt sätt. Såväl Norges som Sveriges regering har gjort den bedömningen att även om målsättningen är att minimera uppkomsten av miljöfarligt avfall, så måste under överskådlig tid betydande kapacitet för omhändertagande finnas tillgänglig. I både Norge och Sverige har konstaterats att behandlingskapaciteten för miljöfarligt avfall är otillräcklig i förhållande till behoven. De båda regeringarna har därför beslutat att verka för att ett gemensamt norsk-svenskt aktiebolag bildas. Verksamheten i bolaget skall bygga på ömsesidiga insatser av resurser och lokalisering av behandlingsanläggningar för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Genom samarbetet kan kompetens och effektiv specialisering i behandlingen av miljöfarligt avfall uppnås. Detta kommer att leda till såväl miljövinster som kostnadsbesparingar Avsikten är att det gemensamma bolaget även skall förvärva aktierna i SAKAB. I detta sammanhang vill jag betona att parterna är ense om att en samhällelig kontroll av verksamheten skall säkras genom att det allmänna i Norge och Sverige tillsammans skall tillförsäkras majoriteten av aktierna i det nya bolaget. Regeringen har också, i enlighet med vad som aviserades i avfallspropositionen, genom att besluta om en ny renhållningsförordning från den 1 januari bemyndigande för naturvårdsverket att driva på arbetet med det omfattande reformarbete som nu pågår. Detta innebär ett stort steg framåt för att uppnå en förbättrad överblick och kontroll av samhällets avfallsmängder och avfallsströmmar. Risken för att t.ex. miljöfarligt avfall kommer på avvägar minskar därmed.

Herr talman! Jag skall be att få tacka miljöministern för detta mycket utförliga svar. Jag tycker att det är bra att miljöministern har tagit så seriöst på frågorna jag ställde och att vi på det här sättet också kan vidga debatten till att inte bara gälla exporten utan avfallshanteringen över huvud taget. Jag tänkte kommentera interpellationen litet eftersom en mängd frågor tas upp i den. Jag är också glad över att detta är ett område där det faktiskt har hänt en del sedan jag ställde interpellationen. Jag tror möjligen att det kanske delvis också är ett resultat av Spanienfallet, som jag tidigare har tagit upp i en fråga. Det som är bra är att man nu koncentrerar ansvaret till kommunerna, så att det inte är något tvivel om vem som har ansvaret. Jag tycker att det är bra att man också trycker på producenternas ansvar. Det sägs här i interpellationen att deras ansvar skall skärpas genom ökad kontroll: krav på utbyte av miljöskadliga ämnen och uppgiftsskyldighet till kommunerna. Då blir min fråga: Hur skall kontrollen gå till och vilka sanktionsmöjligheter kommer att finnas mot producenter som inte följer föreskrifter och inte beter sig på ett bra sätt? Det sägs också i interpellationen att reglerna för en eventuell export skall skärpas. Jag antar att det innefattas i det nya beslutet. Jag undrar mer konkret: På vilket sätt kommer reglerna skärpas? Senare i interpellationen återkommer miljöministern till regelskärpningen och säger bl.a. att den skulle innebära att naturvårdsverkets dispensgivning skall gälla alla, inkl. SAKAB dvs. också SAKAB skall ansöka om dispensgivning. Problem med den här lösningen är att i de exportfall som jag har tagit upp och som avsett Polen och Spanien har SAKAB inte varit inblandat. Det ör privata företag som där har fått dispenser beviljade av naturvårdsverket. Jag kan inte se att man garanterar någon egentlig skärpning, eftersom dispenserna ändå har beviljats. Det sägs också att man skall ta reda på hur slutförvaringen skall ordnas. Min fråga blir naturligtvis: Hur? Det förfarande som man hittills har använt sig av för att ta reda på att saker skall gå rätt till i de länder vi exporterar till har varit otillräckligt, vilket vi säkert är överens om. Det har skett genom information på papper osv. som sedan har visat sig inte hålla i verkligheten. Det finns fortfarande uppenbara brister, tycker jag. När det gäller Baselkonventionen är jag glad över att vi är överens om att den behövs och naturligtvis behöver skärpas. Vad är det har gjort att Sverige inte har ratificerat den? Nu säger Birgitta Dahl att vi snart skall göra det. Riksdagen kommer att ta ställning till frågan. Jag undrar när det skall ske, och vad det är som har förhindrat att vi hittills inte har gjort det. En fråga om avfall som Birgitta Dahl tar upp i sitt svar gäller utbränt kärnbränsle. Det var ett tag sedan vi debatterade det, men jag tycker att vi kan göra det igen. Jag vill ställa en fråga. Hur är det med dessa 139 ton bränsle i Sellafield? Vad tänker man göra åt det? Det är en anläggning som är oerhört kritiserad av den internationella miljöoppositionen. Det nordiska samarbetet tycker jag är bra. Jag tror framför allt att det behövs för att man skall kunna samarbeta omkring de problem som gäller de miljöfarliga avfall som på intet sätt går att återvinna utan måste lagras. Jag tänker på kvicksilver, t.ex. Jag tror att det är nödvändigt med ett samarbete. Därför tycker vi att den norsksvenska idén är bra. Huvudkraven har vi tagit upp dem i en motion tidigare, och vi tycker att den ledande principen skall vara att varje land skall ta hand om sitt avfall i det egna landet. Det är vi också överens om. Om vi skall sätta kraft bakom detta borde det finnas ett generellt förbud mot deponering och förbränning utomlands. Dispenser borde bara utfärdas i de fall där man vet att det finns bättre och säkrare metoder utomlands. Jag kan inte se att det finns någon anledning att annars tillåta export av miljöfarligt avfall över huvud taget. Det skall bara ske i det läget när man vet att avfallet kan tas om hand på ett bättre sätt någon annanstans än vad vi kan göra här i Sverige. Så långt går inte miljöministern i sitt svar. Jag skulle vilja veta varför man inte kan se det på det sättet. Jag tycker också att det vore viktigt att ta upp ett totalt förbud mot dumpning av miljöfarligt avfall i u-länder. Det är en av frågorna som Baselkonventionen är tänkt att lösa. Sedan finns också problem med havsdumpning och förbränning ute till havs. I Baselkonventionen borde man kunna lägga in ett kraftigt förbud mot detta. I en motion har vi tidigare krävt en rapport om den hittillsvarande exporten av miljöfarligt avfall från Sverige. Någon sådan har jag inte sett till. Det vore ett välkommet inslag i debatten om man kunde få fram en sådan rapport. Så kommer jag till frågan om hur det miljöfarliga avfallet uppkommer. Hur kan vi på alla sätt förhindra det, vilka styrmedel skall vi använda och vilken press skall vi sätta på producentledet här i Sverige? Sedan skulle jag slutligen, om jag hinner, vilja ställa en fråga till. Vad kommer EG-anpassningen att innebära i fråga om regler för handel med miljöfarligt avfall? Jag vet att de regler som gäller inom EG inte riktigt stämmer överens med de regler som vi har här i Sverige. Jag skulle vilja ha en kommentar till det.

Herr talman! Först vill jag säga att det är riktigt att ett antal fall, däribland i Polen och Spanien, har gjort att vi har arbetat med dessa frågor, liksom andra frågor som vi har upptäckt på egen hand. Det är väldigt bra med denna dialog. Vi har gått på djupet i arbetet med det här. Också när vi förberedde det program för avfallshantering som vi redovisade för riksdagen i januari, var det en mycket viktigt fråga, och intiativ togs redan då till att vi skulle få en skärpning av reglerna till stånd. Det var då som den s.k. substitutionsprincipen lades fast. Den innehåller en skyldighet för företagen att ersätta farliga ämnen om det finns bättre alternativ. Myndigheterna har också möjlighet att driva på. Där slogs också fast att företagen har skyldighet att meddela kommunen innehållet i allt avfall som uppkommer i deras verksamhet -- för övrigt gäller det inte bara företag, utan också kommunala och andra organisationer, t.ex. renhållningsverken. Det är bl.a. på det sättet som vi skall kunna få till stånd en utveckling som skall göra rötslammet rent till år 1995. Kommunens skyldighet att skaffa sig kunskap om allt avfall har att göra med att det här inte var tillräckligt väl reglerat. Det har vi nu, genom beslut som regeringen har fattat och ändringar i en rad olika förordningar, lagt fast. Det gäller också skärpningarna av reglerna för export. Man kan säga att den tidigare traditionen byggde på internationell praxis, dvs. att man accepterade de regler som mottagarlandet hade för sin egenverksamhet och inte ifrågasatte detta. De nya reglerna innebär att vi måste försäkra oss om att avfallet tas om hand minst lika bra i Sverige. Avsteget från den generella regeln att vi skall ta hand om avfallet själva motiveras av att ett litet land som Sverige eller Norge egentligen är för litet för att bilda underlag för alla de typer av mycket specialiserade processer som krävs för att ta hand om allt miljöfarligt avfall. Nu arbetar vi med målsättningen att få bort användningen av allt fler farliga ämnen och produkter så att mängden miljöfarligt avfall minskar. Jag förutser en övergångsperiod då vi så att säga måste städa upp efter synderna i det förflutna. Konsekvensen av att länder samarbetar så som Sverige och Norge gör blir då att man får ett bättre omhändertagande än vad som skulle bli fallet om varje land skulle försöka bygga upp kapacitet på varje enskilt område. Detta är syftet med samarbetet, och det bygger också på ett gemensamt nordiskt avfallsprogram, som antogs i vintras. Detta är nya uppgifter som nu har lagts på framför allt naturvårdsverket och kommunerna. Det finns laglig grund för deras verksamhet, och självfallet kommer regeringen och -- på regeringens uppdrag -- naturvårdsverket, som är tillsynsmyndighet, att följa upp hur detta fungerar. Kemikalieinspektionens arbete är också mycket viktigt. Kemikalieinspektionen kan ingripa om företagen inte självmant, med substitutionsprincipen som grund, byter ut farliga ämnen och föreskriva att så skall ske. Vi har ett antal fall från det här året där företagen har utnyttjat den möjligheten. Jag har nu vidgat debatten till att inte bara handla om avfallet utan även om det som ger upphov till avfallet, dvs. produkterna. Gudrun Schyman frågar varför vi inte har ratificerat Baselkonventionen. Vi har eftersträvat ett samordnat europeiskt agerande, bl.a. att EG och EG-länderna skall skriva på, så att konventionen blir effektiv. Det spelar ju ingen roll om ett land skriver på, om det ändå fattas 20 för att konventionen skall träda i kraft. Vi har tagit upp den diskussionen. Jag får på söndag och måndag besök av EGs miljökommissarie, och jag skall då på nytt diskutera frågan med honom i syfte att så snabbt som möjligt få till stånd en ratifikation av tillräckligt många länder för att avtalet skall kunna träda i kraft. När det gäller utbränt kärnbränsle vill jag säga att vi mycket noggrant följer situationen i Sellafield för att försäkra oss om att det svenska bränsle som finns där, och som i dag är deras egendom men som vi har kontroll över, tas om hand på ett riktigt sätt. Än så länge har avfallet inte börjat bearbetas. Vi håller alltså vårt öga på detta. Tillstånd för utförsel beviljades för mycket länge sedan, när andra regler och en annan syn gällde. Det är därför rättsligt komplicerat att göra någonting åt detta. Men vi följer frågan mycket noggrant, och jag diskuterar den också vid återkommande tillfällen med mina brittiska kolleger och talar då om hur vi ser på frågan. Det finns emellertid andra problem med utbränt kärnbränsle, problem som är mycket större. Jag vill påstå att hanteringen av miljöfarligt avfall hör till de värsta problemområdena i det internationella miljöarbetet. Såväl kemiskt som radioaktivt och annat avfall som är svårt att bryta ned och svårt att omhänderta hör till våra absolut största problem i det internationella arbetet. Vi bedriver och avser att bedriva ett mycket intensivt arbete för att få till stånd bättre arbetsmetoder och bättre regler.

Herr talman! Vi är fullständigt överens om det sista som miljöministern sade, nämligen att det är nödvändigt att detta skyndas på. Men jag är väl kanske som vanligt litet mer otålig än miljöministern. Jag vet att exportreglerna säger att vi måste försäkra oss om att omhändertagandet av avfallet kommer att bli minst lika bra som det skulle ha varit i Sverige. Jag frågar då: Varför inte kräva ett bättre omhändertagande? Birgitta Dahl säger då att vi i ett litet land inte kan ta hand om allt själva utan att vi måste samarbeta. Det är bra. Samarbetet med Norge är utmärkt, och ett utökat nordiskt samarbete över huvud taget i dessa frågor skulle enligt min uppfattning vara utmärkt. Det skulle också ge oss en möjlighet att i praktiken se att avfallet faktiskt tas om hand på ett bra sätt. Jag menar att detta inte har varit fallet när det gäller Spanien och inte heller när det gäller Sellafield. Det har inte heller varit fallet när det gäller Polen. Det är naturvårdsverket som har gett dispenser. Det finns också en anläggning i Wales, dit SAKAB har skickat en massa saker. I det fallet har det getts dispens trots att man inte har tagit reda på hurdana förhållandena är. Hur kommer man att ta reda på att förhållandena är minst lika bra som i Sverige? På vilket sätt kommer man att göra det rent fysiskt? Man bör ju nästan åka dit och se till att förhållandena är minst lika bra som i Sverige. Om vi inte gör det kommer vi att få den typ av skandaler som skedde i Spanien och den typ av handel som förekommit med Polen. Jag menar att det är upprörande att Sverige är inblandat i den handeln. Jag antar att Birgitta Dahl är bekant med Greenpeace-rapporten om handeln med Polen med miljöfarligt avfall. Detta gäller ju fler länder än Sverige, men det är beklämmande att även Sverige är inblandat. Kommer skärpningen av reglerna att sätta stopp för den typen av utförsel och av export? Innebär skärpningen av reglerna att det inte kommer att bli fråga om någon mer export till Spanien och till Polen? Jag undrar om det verkligen kommer att fungera så. Birgitta Dahl säger att anledningen till att Sverige inte har skrivit under Baselkonventionen är att vi vill ha ett samnordiskt och sameuropeiskt agerande och att vi inväntar EG. På vilket sätt skulle det försvåra för andra länder att skriva under om Sverige gör det? Jag kan bara se att om Sverige skriver under, så blir det ett namn till, och vi närmar oss då de 20 underskrifter som behövs för att konventionen skall träda i kraft. Jag kan inte se att det finns en motsättning mellan Sveriges agerande och ett internationellt agerande. Jag vill på nytt fråga miljöministern: Kommer de nya reglerna att innebära att den typ av export som har skett till Polen, Spanien och Wales, dvs. de senaste skandalerna som jag har tagit upp i min interpellation, inte längre blir möjlig? I fråga om Sellafield är vi inte alls överens, Birgitta Dahl. Det är en skandalanläggning, och det pågår omfattande internationella protester mot den. Det är enligt min uppfattning på tiden att Sverige tar hem det som finns där. Jag förstår inte varför vi inte kan göra det redan nu.

Herr talman! Det är nog litet fel att säga att vi har avvaktat i fråga om Baselkonventionen. Vi har eftersträvat ett gemensamt agerande. Vi anser nu att det har tagit för lång tid, och vi tänker därför se till att förelägga riksdagen förslag om ratifikation. Vi tänker fortfarande driva på både EG och EFTA-länderna att skriva under, och jag menar att detta är vår uppgift. Men vi kommer inte längre att avvakta en samordning, eftersom det enligt vår mening har tagit för lång tid. Vi hade för några veckor sedan en överläggning mellan EGs och EFTAs miljöministrar, och vi tog då upp den här frågan på nytt. Vi tänker alltså fortsätta med det, men vi tänker inte längre avvakta samordningen. Det har aldrig givits något tillstånd för export till Polen. Om sådan export har skett, är det faktiskt fråga om en brottslig handling. Detta har jag också diskuterat med den polske miljöministern, som för mig har redovisat hur man nu även från polsk sida täpper till de kryphål som man har upptäckt. Vi har så att säga ingått en pakt för att få stopp på det som har skett vid sidan om alla lagliga regler, om nu något sådant har skett. När det gäller Spanien är det fråga om gamla tillstånd. Detta gäller också Sellafield. Den nuvarande regeringen tillämpar skärpta regler. Vi har satt stopp för export av radioaktivt avfall från våra kärnkraftsanläggningar för upparbetning. Detta var en av våra första åtgärder efter återkomsten till regeringskansliet 1982. Vi var emot att avfall exporterades för upparbetning. På den punkten har socialdemokratin ändrat uppfattning i förhållande till hur vi såg på detta för mycket länge sedan, då även vi trodde att det var rätt metod. Men det är nu mer än tio år sedan vi ändrade uppfattning på den punkten och mycket aktivt motsatte oss de borgerliga regeringarnas nya avtal för export av radioaktivt avfall för upparbetning från våra kärnkraftverk. På svenskt initiativ har vi nu, genom London Dumping Convention, äntligen fått ett förbud mot dumpning till havs. Det är en av de stora framgångarna i det internationella miljösamarbetet nu under hösten att vi äntligen har fått detta beslut. Jag tror att vi i grunden är helt överens. Det vi diskuterar är sådant som hänt i det förflutna som byggde på ett tänkande som inte längre styr regeringens agerande. Det är naturligtvis besvärligt att reda upp efter det som har varit. Men i det nuvarande och fortsatta arbetet kommer vi att handla på ett helt annat sätt med mycket strängare regler och kontrollsystem.

Herr talman! Också jag tror att vi är överens i långa stycken, Birgitta Dahl. Men jag är inte alls lika övertygad om att de regler som finns i dag kommer att förhindra att sådana här saker inträffar. Vad än regeringen har eftersträvat och avvaktat, eller vad det nu var, när det gäller Baselkonventionen, har resultatet i varje fall blivit att Sverige inte har skrivit under. Det är bra att ett sådant beslut nu kommer, och jag hoppas att en proposition snart kommer till riksdagen så att detta verkligen genomförs. Det kan kanske bli ett gott exempel för andra att ta efter, och då kanske processen går snabbare. Jag tror att det ofta är på detta sätt man skall göra i stället för att avvakta. Det brukar ha en benägenhet att fördröja processen. Så till frågan om Polen. Jag antar att Birgitta Dahl har läst Greenpeace-rapporten om Polen. Där framgår mycket klart att en export av miljöfarligt avfall till Polen har existerat. Det finns papper på detta och andra belägg, ordersedlar och allt möjligt. Att detta har hänt tror jag att vi kan vara helt överens om. Det är möjligt att detta i så fall är en brottslig hantering. Det skulle i så fall innebära att naturvårdsverket inte alls har varit inblandat, utan att detta har skett ändå. Man kan då fråga sig: Vem skall anmäla detta brott, och hur kommer brottet att beivras? I vilken instans kommer detta att ske? Var finns sanktionsmöjligheterna? Finns inga sådana sanktionsmöjligheter, kan vi ge hur stor dispensrätt som helst till naturvårdsverket vid sidan av alla regler. Om vi tittar på fallet Polen, med all den oerhörda handel som skett i och med att gränserna har öppnats, kan vi vara säkra på att det finns personer som kommer att ta alla tillfällen i akt för att krypa bakom eller under de regler som finns. Vi måste omgärda bestämmelserna med starka sanktionsmöjligheter och kontrollmöjligheter, och det är dessa jag efterlyser. När det gäller frågan om Sellafield är det riktigt att besluten är gamla. De fattades för tio år sedan av en annan regering. Jag vet att socialdemokraterna har ändrat uppfattning i den här frågan och säger stopp. Men det fråntar inte regeringen ansvar för det avfall som i dag finns i Sellafield och hur det hanteras. Det är bara regeringen, såvitt jag förstår, som kan ändra på det förhållandet att avfallet ligger där det ligger och läcker. Det finns i dag ingen annan som vi kan ställa till ansvar för detta faktum. Då räcker det inte med, Birgitta Dahl, att säga att detta gjordes för tio år sedan och inte var den nuvarande regeringens beslut och säga: Hade det varit i dag, skulle vi inte ha gjort det. Ansvaret måste kunna utkrävas, och ansvaret ligger i dag hos den nuvarande regeringen.

Herr talman! När det gäller problemen vid Sellafield har regeringen visat utomordentligt stort ansvar. Det har funnits personer på plats från våra säkerhetsmyndigheter liksom från departementet. Det är minst fem år sedan, och jag tror att det är ännu längre sedan än så, som vi gjorde en mycket noggann genomgång som också redovisades vid en utfrågning och i en skrift här i Sverige, och vi ställde krav på den brittiska regeringen. Det finns skäl att rikta anklagelser mot Sellafield, och det har vi gjort. Men det svenska avfall som finns där läcker t.ex. inte aktivt till omgivningen. Det har inte heller gått in i upparbetningsprocessen, om det inte har skett under de senaste 24 timmarna. Vi har en sådan kontroll, och vi fortsätter att utöva den kontrollen. När det gäller Polen svarade jag på en fråga från Åsa Domeij för på dagen en månad sedan och redovisade att naturvårdsverket på regeringens fråga svarat att man inte har beviljat några tillstånd för export till Polen och att man inte heller har fått någon förfrågan. Det är naturligtvis polisen som skall kontrollera uppgifter om vad som förekommit, och om så blir fallet anmäla till åtal. Det handlar i så fall om en brottslig gärning. Jag har som jag nyss nämnde ingående diskuterat detta med min polske kollega Kaminski. Han har redovisat för mig hur man nu också på polsk sida arbetar för för att sätta stopp för denna ansvarslösa hantering. Detta är ett bra exempel på vad som kan hända i ett fattigt land vare sig det ligger i Östeuropa eller i Afrika. Jag har haft många samtal med kolleger till mig som sagt: Hur skall jag bära mig åt för att få finansministern att acceptera att vi skall säga nej till denna import, trots att vi skulle få lika mycket betalt som motsvarar vår utlandsskuld? Det är på grund av dessa problem som Sverige har arbetat så aktivt för att få till stånd en internationell reglering där Baselkonventionen är det första steget. Men det är också en bedrövlig sanning, att det finns en grupp u-länder som har motsatt sig en internationell reglering, eftersom de vill fortsätta att tjäna pengar på denna verksamhet. Det finns oerhört mycket kvar att göra innan vi kan vara nöjda med situationen. Det är verkligen en ''värsting'' i det internationella miljöarbetet att få tillräckligt strikta regler för hanteringen av miljöfarligt avfall. Vidgar man det ytterligare ett steg till att också omfatta miljöfarligt avfall från militär verksamhet, är detta ett oerhört stort internationellt problem som världen behöver samla sig för att ta itu med. Den svenska regeringen arbetar med att försöka få till stånd en sådan internationell samling.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har fråga mig beträffande arbetet med att rena Dalälven om jag kommer -- att verka för att varje möjlig reduktion av metallutsläppen till Dalälven också i fortsättningen är målet, -- att motverka ett eventuellt förslag att sända pengar av Dalälvsdelegationens anslag till Polen, -- att påskynda åtgärderna så att åtminstone några delar av planerna är verkställda till slutåret 1995. Sedan delegationen tillsattes våren 1988 har ett flertal projekt genomförts. Delegationens arbete har således redan nu -- långt innan 1995 -- lett till ett flertal konkreta åtgärder. Sådana är att villkoren för industrier och kommunala reningsverk har omprövats och föreskrifter meddelats. I andra fall så pågår samråd om de tekniska lösningarna för att genomföra åtgärderna. Ett samordnat recipientkontrollprogram och ett vattenvårdsförbund har bildats för Dalälvens avrinningsområde. Vidare har en handlingsplan upprättats för att minska läckaget av kväve och fosfor från jordbruket. Delegationens arbete har också resulterat i en kampanj för användning av fosfatfria tvättmedel och miljöanpassade kemikalier för att på så sätt minska tillförseln av föroreningar till Dalälven. Vidare har genomförts dels en till tillsynskampanj av miljöfarlig verksamhet för hela Dalälvsområdet, dels ett projekt för att klarlägga problemet med läckage av tungmetaller från gruvavfall. En studie har också genomförts ifall förändrade skogsbruksmetoder har ökat läckaget av kväve från skogsmark. Resultaten av dessa projekt utgör grund för ytterligare åtgärder för att minska tillförseln av föroreningar till Dalälven och via Tillsynskampanjen är unik i sitt slag. För första gången har man gjort en samlad genomgång av all miljöfarlig verksamhet inom ett helt avrinningsområde. Sammanlagt har man under kampanjens gång granskat verksamheten vid 44 industrier, 44 Inom tillsynskampanjens ram har också användningen av kemikalier vid industrier och kommunala reningsverk undersökts. Man har även kontrollerat kemikaliernas miljöfarlighet. Dalälven har beräknats, och i vissa kommuner har avloppsvattennätet kartlagts. Resultatet av kampanjen är bl.a. omprövningar av tillstånd i syfte att skärpa villkoren för verksamheten. Vidare måste många kontrollprogram för den miljöfarliga verksamheten moderniseras. Sådana åtgärder har redan påbörjats och i flera fall slutförts. Kampanjen har också lett till att flera överskridanden av utsläppsvillkoren har upptäckts. I fyra fall har överskridandena lett till åtalsanmälan. När det gäller metallutsläpp till Dalälven har gruvavfallsprojektet haft till syfte att klarlägga problemen med metalläckage från gruvavfallsupplag samt att redovisa hur läckaget skall kunna fås att i stort sett upphöra. Projektet är nu avrapporterat och en samlad strategi för åtgärder har redovisats. De upplag som enligt förslaget skall åtgärdas ligger främst i Faluområdet och Garpenbergs området men även i andra områden längs Dalälven. Åtgärderna som man i första hand föreslår är en tät täckning av gruvavfallet, i vissa fall kompletterat med avskärmning av tillrinningen av yt och grundvatten. På detta sätt hindras effektivt att metallerna lakas ut från högarna. För vissa äldre upplag föreslås, som ett alternativ till täckning, utvinning av metaller ur avfallshögarna och deponering av avfallet i de sandmagasin som används vid nuvarande gruvverksamhet. Vilken reduktion av utsläppen som kan uppnås med de föreslagna åtgärderna beror på vilken metall som avses och skiljer sig även mellan de olika upplagen. Som ett genomsnitt räknar man med en reduktion på 75--80 % jämfört med dagens förhållanden. I förhållande till de utsläpp som skedde på 1980-talet innan vissa senare åtgärder vidtagits beräknas reduktionen kunna uppgå till Åtgärderna kan delas upp i tre steg, nämligen projektering, genomförande och uppföljning. Avsikten med uppföljningen är att få klarlagt vilka effekter de vidtagna åtgärderna får på utsläppen men också deras miljökonsekvenser i Dalälven och Östersjön. När uppföljningen är klar bör man på ett bra sätt kunna ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas samt var de gör störst nytta. De föreslagna åtgärderna som är de mest kostnadseffektiva beräknas kosta upp till 250 milj.kr. att genomföra. Principen är att förorenaren skall betala. I de fall där det inte finns någon att utkräva ansvar från måste andra lösningar sökas. Dalälvsdelegationen har ställt sig bakom de förslag som gruvavfallsprojektet fört fram. Delegationen har också föreslagit mig att en fristående förhandlare tillsätts för att tillsammans med myndigheterna och berörda företag/fastighetsägare nå en förhandlingsuppgörelse om hur åtgärdsplanen för gruvavfallet skall genomföras och hur ansvar och kostnader skall fördelas. Regeringen kommer inom kort att utse en sådan förhandlare. Som jag tidigare sagt har redan flera åtgärder vidtagits som minskat utsläppen till Dalälven. Genom att vidta ytterligare åtgärder vid anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet och dessutom sanera gruvavfallen i enlighet med projektets förslag uppnås en mycket långtgående reduktion av utsläppen. Utgångspunkten är att åtgärder för att minska läckaget av metaller skall vara påbörjade under När åtgärderna är genomförda och utvärderade kommer vi än en gång att utifrån de förutsättningar som då föreligger pröva vilken belastning naturen tål. Detta sätt att arbeta är i överensstämmelse med vad som överenskoms tidigare i år i Ronneby vid konferensen om Östersjöns miljö. Vad gäller Ragnhild Pohankas fråga om pengar finns det naturligtvis inte några planer på att överföra medel från Dalälvsdelegationens anslag till åtgärder i Polen. Regeringen har avsatt andra medel för miljöprojekt i Östeuropa.

Herr talman! Jag får tacka för ett långt och ingående svar. Sedan jag senast ställde en fråga om Dalälven har det hänt en del. Denna interpellation handlar också om miljöfarligt avfall i begränsad omfattning och inom ett begränsat område. Man kan hänvisa till den berömda historien med en liten kula, jordglob, med bara Dalarna på. Det stämmer dock inte riktigt, eftersom det även berör Uppland. Det förvånar mig att ingen annan ledamot från Dalälvens avrinningsområde intresserar sig tillräckligt mycket för frågan för att delta i den här interpellationsdebatten, men vår tid är inte väl tilltagen. Jag förstår att det här är ett svårt problem. Det är även stort och viktigt. Det är nämligen fråga om ett pilotprojekt. På detta sätt kan man se hur olika föroreningar sprids via vattenvägarna till recipienten Östersjön. Jag vill tacka för att det inte finns några planer på att sända medel från Dalälvsdelegationens anslag till Polen. När jag hörde detta trodde jag inte heller att det var allvarligt menat. Jag har dock inte riktigt fått klart för mig vilka projekt som har genomförts. Miljöministern sade i sitt svar att resultatet av kampanjen bl.a. är omprövningar av tillstånd. Gäller det koncessionsnämndens tillstånd eller rör det sig om andra tillstånd? När det gäller gruvorna är Garpenbergsområdet och Falun området två av de områden där rening av gruvavfallet främst behöver ske. En trovärdig uppgift jag har läst är att det krävs 50 miljoner för att täcka och minska läckaget från medelstora upplag. Det betyder att 250 milj.kr. inte kan räcka. Beloppet borde vara större. Det är egentligen ointressant. Vi måste börja direkt, och sedan kan ytterligare åtgärder som kostar mera pengar behöva vidtas. Det sades att förorenaren skall betala. Det är svårt att begära att någon skall betala för sådan gruvhantering som har skett för hundratals år sedan. Hur skall man kunna begära att Boliden skall betala i Garpenberg när företaget inte har ägt gruvan längre än sedan 70-talet? Jag tror att det blir oerhört svårt att kräva ut dessa pengar. STORA har deklarerat att man är villig att betala det man åläggs och som man kan känna sig ansvarig för. Det betyder att det blir en hel del kvar, som STORA inte blir skyldig att betala. 100 miljoner kommer inte att räcka. fyra fall har det lett till åtal, vilket miljöministern också sade. Enligt naturvårdsverkets preliminära rapport skall hälften av alla industriers kontrollprogram ses över när det gäller miljöfarliga utsläpp och förändringar behöver vidtas. Vid denna undersökning saknade tre av industrierna helt och hållet kontrollsystem för miljöfarliga utsläpp. Söderfors kan få en omprövning. Hälften av företagen skulle egentligen behöva omprövas. Hur många kommer i verkligheten att utsättas för en omprövning? Det gäller alla dessa anläggningar. 3 000 olika kemikalier har man behandlat, och man vet att de hamnar i Dalälven. En tredjedel av ämnena får negativa effekter för miljön. I något fall har det även förekommit bekämpningsmedel, dock inte under de senaste åren. Jag tycker att man släpper skogsbruket litet för lätt. I Laholmsområdet har det visat sig att skogsbruket har ökat sina utsläpp enormt, medan jordbruket har klarat att minska läckaget. Bönderna i området har delvis frivilligt ställt upp på en minskning. Utsläppen från skogsbruket har ökat på grund av att man dikar ut våtmarker och har stora kalhyggen som medför en avrinning direkt till älven. Det är mycket viktigt att man ser på skogsbruket. Det finns även andra områden som inte har berörts. Dala Airport har ett läckage av urea till sitt vattenområde, och vattnet rinner till slut ut i Dalälven. Det har inte nämnts. Från golfbanor kommer många föroreningar. På golfbanor gödslar man oerhört mycket mer än vad man gör inom jordbruket. Trafiken har man inte åtgärdat eller över huvud taget diskuterat. Det är ett problem som har nämnts, men trafiken är en av de stora förorenarna till luft och vatten. Skandalen med kreosot i Vansbro som inträffade för några år sedan nämns inte heller. Jag har i alla fall inte hittat det i rapporterna. Kvarnsveden vill skicka avfall till Ludvika. Då kommer det naturligtvis inte ut i Dalälven, men det förbättrar inte den totala miljösituationen. När det gäller stackelverket i Avesta har man av tidsskäl inte fått en ordentlig miljökonsekvensanalys. I december förra året bildades en vattenvårdsförening i vilken förorenarna ingår, dvs. kommunerna och de stora företagen. Det är intressant att de ställer upp i dessa sammanhang, men en vattenvårdsförening bör enligt min mening bestå av opartiska medlemmar och inte enbart av förorenarna. Min taletid är slut, och jag får återkomma i nästa inlägg.
Herr talman! Dala Airport prövas på normalt sätt enligt miljöskyddslagen. Naturvårdsverket satte på regeringens uppdrag i gång en rikstäckande inventering av kreosotupplag för tre eller fyra år sedan. Dessutom har kommunerna i det nya avfallsprogrammet ålagts att före utgången av 1991 inventera allt avfall inkl. alla gamla deponeringar, också just den här typen av deponeringar. Detta har vi alltså under kontroll. När det sedan gäller prövningen av industrier och andra verksamheter har ju projektet självt redovisat en lång lista på vilka det gäller, dvs. för vilka villkoren prövas och för vilka hårdare och tydligare kontrollprogram fastläggs. Jag skall redovisa några av dem. Prövning pågår av Rättviks lantbruksskola och flera andra andra anläggningar.

Praktiskt taget varenda kommun är berörd. När det gäller gruvavfallshanteringen kan jag inte dela det som framskymtade i Ragnhild Pohankas inlägg, att vi så att säga skulle vara försiktiga när det gäller att utkräva ansvar av förorenarna eller av den som står för verksamheten. De åtgärder som nu har föreslagits kommer att innebära en 90 procentig förbättring jämfört med utgångsläget för tio år sedan. Vi räknar med att det skall kosta uppåt 250 milj.kr. Det finns verkligen anledning att kräva av dem som bedriver verksamhet i dag att de står för sin del av kostnaderna. Jag vill inte här stå och förstöra utsikterna för den statliga förhandlaren genom att nämna några summor. Men låt mig säga att vi anser att det som återstår av de 100 milj.kr. som ursprungligen anslogs för projektet, dvs. drygt 90 milj.kr., skall räcka till för att klara den andel av kostnaderna för vilken det inte finns någon ansvarig att skicka räkning till, eftersom verksamheten inte längre har någon ansvarig ägare, utan verksamheten ligger långt tillbaka i tiden. Om vi skulle gå 5 % uppåt när det gäller krav på rening är delegationens beräkning att kostnaderna skulle minst fördubblas. Det är skälet till att vi väljer att i ett första steg göra det som innebär en 90-procentig rening och att vi sedan i ett andra steg tar ställning till om det finns behov av ytterligare åtgärder och i så fall hur de skall genomföras. Men självfallet måste vi från samhällets sida kräva att förorenaren tar sitt ansvar. Det gäller, Ragnhild Pohanka, även skogsbruket och jordbruket. Dessa näringar måste bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de inte skadar miljön.

Herr talman! Jag har förstås deltagit i koncessionsförhandlingarna när det gäller Dala Airport. Men innan Dala Airport skulle prövas enligt miljöskyddslagen borde man ha nämnt det här. Det bör in i dessa handlingar, eftersom man vid konsessionsförhandlingar även skall ta hänsyn till ekonomiska vinster. Det är därför som vi tvivlar på att miljön kommer att segra i det här fallet. Men vi hoppas naturligtvis ända till sista minuten att den skall segra. Man skall naturligtvis inte låta bli att tala om problemen med kreosot bara för att en utredning har tillsatts som skall undersöka detta. Det handlar ju om jätteprojekt i Sverige. Man måste naturligtvis kunna tänka sig att åtgärda det här kända fallet i Dalälven när det nu talas om en rening av Dalälven. Jag har inte misstänkliggjort försöken att få förorenarna att betala. Jag menar att det är svårt att genomföra detta på grund av att så många av dessa avfallshögar eller varphögar är så gamla att man i alla lägen inte kan belasta den nuvarande ägaren. Det är naturligtvis oerhört svårt att göra något sådant retroaktivt. Jag tycker att man måste tänka på skogen, vilket man hittills har gjort i mycket liten utsträckning. Man måste alltså ändra typen av skogsbruk, och det är ju inte gjort i en handvändning, eftersom det är en rikspolitisk fråga. Men man måste naturligtvis även trycka på i detta sammanhang. Hälften av kadmiumet kommer från jord och skogsbruket. Jordbruket har nu gödselmedel med mindre kadmiumhalter. Men kadmiumhalterna i jordarna i Sverige har ökat ända sedan 1960, eftersom kadiumet läcker ut. Men det läcker relativt litet, även om vi vet att jordbruket tillsammans med skogsbruket står för hälften. Det är mycket allvarligt. Kadmium är ju en mycket farlig tungmetall. På vilket sätt skall det ske nya omprövningar genom nya koncessionsförhandlingar? Det fick jag inte något riktigt svar på. Vi vet att Dalälven är en av de största förorenarna av Östersjön. Det nu aktuella projektet bör bli ett pilotprojekt för andra liknande projekt i Sverige. Därför är det viktigare än någonsin att detta verkligen genomförs. Jag har, jämfört med förra gången, fått många positiva svar i dag. Och jag förstår att det är saker på gång. Det gäller ju utsläpp i Östersjön. Men hur mycket stannar på botten i älven, och hur mycket förgiftar våra jordar, luften och hela vår livsmiljö? Vi mäter mycket vid utsläppsstället, men det är viktigt att man också undersöker hur den allmänna livsmiljön blir för dem som bor vid älven. Detta handlar ju om ett mycket stort projekt.

Herr talman! Jag vill kortfattat till Ragnhild Pohanak säga följande. För det första pågår sanering i Vansbro. Det var där man först upptäckte problemet med kreosotupplagen. För det andra sker omprövningen antingen av länsstyrelsen eller av koncessionsnämnden, precis på det sätt som föreskrivs i lagen. Det som är nytt med det här projektet är ju att man koncentrerat har gått igenom all verksamhet. Man kan säga att man via vattnet har sökt sig till källorna till praktiskt taget alla föroreningar som finns i regionen i fyra län och via älven ut i Östersjön. Det man har upptäckt -- det är ett delresultat -- är att det mesta förs med vattnet ut i Östersjön. Detta är alltså ett väldigt viktig bidrag för Sverige till de åtaganden som vi gjorde i Ronneby för ett par månader sedan att fullfölja det här projektet. Det kan sägas att det också är ett viktigt indirekt bidrag till arbetet i andra länder, eftersom vi kan visa med det här projektet och vårt tidigare arbete med Strömmen hur man kan bära sig åt för att från flodmynningen till källorna spåra ursprunget till föroreningarna i Östersjön. Därför är det ett väldigt viktigt bidrag till miljöarbetet i Polen, utöver de särskilda pengar som satsas på svenska insatser till Polen.

Herr talman! I den sistnämnda frågan är miljöministern och jag helt överens. Vad Sverige verkligen kan göra är att sälja kunskaper när det gäller miljörening. Det är lika viktigt som de pengar som vi satsar, därför att det här är ganska unikt. Det har mig veterligen inte förekommit så stort projekt någonstans som att rena Dalälven. Men vi tappar bort -- miljöministern tar inte heller upp frågan -- skogsbruket och trafiken. Trafiken är väl den värsta miljöförorenaren som vi verkligen så att säga har mätt längden, bredden och höjden -- på, i Sverige och i världen. Där kan vi verkligen göra någonting. Det måste dock göras nationellt naturligtvis. Man bör ta reda på hur stora uppsläppen från trafikföroreningarna är i Dalälven. Man bör ta reda på exakt i vilken grad skogen är delförorenare i Dalälven. När det gäller skogen kan man verkligen göra lokala satsningar för att förhindra förorening. Det går genom ridåer osv. och framför allt genom att använda andra hyggesmetoder att minska utsläppen så att det inte blir djupa diken som bifloder till Dalälven, genom vilka alla föroreningar släpps ut. Jag är tacksam för delar av svaret, men jag efterlyser fortfarande en belysning av några stora förorenare. Jag avvaktar koncessionsförhandlingarna när det gäller Dala Airport, kreosot, trafiken och skogen. När det gäller företag och reningsverken har man gjort utredningar. Jag har tagit del av de utredningar som finns. De är ju en förutsättning för arbetet. Men det får inte stanna vid kunskap och vetande om vad som förorenar, utan här måste vi bygga vidare tills vi har renat Dalälven. Vi stödde den motionen härom när den som väcktes i de flesta kommunerna i Dalarna. Där är vi särskilt intresserade av att det här verkligen fullföljs. Miljöprojektet i Skåne har kommit i skuggan av bron. Det har väl gått i stå en del i Göteborg också. Det är inte fel på de människor som arbetar, men det har inte hänt något där på ganska länge. Jag hoppas att denna stora satsning i Dalarnan skall fullföljas.

Utskottet lämnade en utförlig redogörelse för den ordning som gäller för prioriteringen av investeringar och erinrade om att den gällande ordningen tillkommit efter ett omfattande utredningsarbete och en rad beslut från statsmakterna. Beslutet av riksdagen år 1982 utgjorde ett nytt ställningstagande i den aktuella frågan som innebar att objektet på sedvanligt sätt skall prövas bland andra angelägna objekt i samband med upprättandet av investeringsplanerna. De prövningar som hittills har gjorts har inte medfört att objektet har kunnat inrymmas i dessa planer. Helt nyligen har en ny lönsamhetskalkyl för förbindelsen färdigställts som utifrån de förändringar som skett på intilliggande vägnät belyser konsekvenserna av en indragning av färjeleden mellan Sundet och Hasselön. Gysinge och Hedesunda har trafiken på färjeleden reducerats. Kalkylen visar att färjtrafiken ur samhällsekonomisk synpunkt inte är lönsam och inte heller byggandet av en bro. Efter vad jag har fått veta kommer frågan, mot bakgrund av den nya kalkylen, att på nytt behandlas av länsstyrelsen under innevarande år.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Det måste till hans heder sägas att frågan väcktes före hans tid som kommunikationsminister, men det är viktigt att riksdagens frågor följs upp. Sedan jag kom till riksdagen för 20 år sedan har jag engagerat mig ganska hårt i denna fråga. Jag tycker inte att någon fråga för mig gett så många bevis på myndigheternas okänslighet för verkligheten för de människor som bor illa till. De människor som är beroende av förbindelsen bor söder om Dalälven, ner mot Upplandsgräns men tillhör Gävle kommun. Jag har sett vid hanteringen av frågan hur en enig länsvägsnämnd helt har negligerats av vägverket. Jag har sett hur krav från länsstyrelsens verksstyrelse på att man skall sätta frågan på tilläggslistan inte har lett till något resultat, trots att det har anslagits extra pengar till länet. Jag har sett hur fullständigt omöjligt det verkar vara att ta pengar från ett driftsanslag till ett investeringsanslag, trots att varje räknekunnig person kan se att man skulle spara ganska mycket pengar. Jag har sett hur man på det sättet har stoppat glesbygdsbors självklara rätt till service. När jag började engagera mig i frågan kostade driften av färjan några hundra tusen kronor, en ny bro skulle ha kostat ca 1 miljon. I dag kostar driften det tredubbla, dvs. 1,5 miljoner, och en bro någonstans mellan 6 och 10 miljoner. Nu står man inför beslutet att bygga en färjevaktsstuga för 1 miljon. Det är ungefär vad en bro skulle ha kostat för ungefär 15 år sedan då vi började agera i denna fråga i riksdagen. Nu finns det dessutom risk för att frågan läggs på is, eftersom det krävs 1 miljon för färjevaktsstuga. Det ett oroande tecken i det svar jag fick av statsrådet. Jag har försökt påpeka att det här inte får bli ett ytterligare hot. På de 15 år som frågan har förhalats av vägverket har driften kostat, om man t.ex. räknar med 800 000 kr. i snitt på 15 år, 12 miljoner. Om man hade beslutat bygga en bro för 15 år sedan, hade man fått tio Hedesundabroar för vad driften har kostat under dessa år. Det är utan tvivel nationalekonomiskt slöseri enbart på grund av byråkratiskt krångel. En stel byråkrati leder till att man inte kan fördela anslagen mellan varandra. Jag har väckt frågan under ett antal år i riksdagen. I samband med 1980/81 års riksmöte väcktes frågan av socialdemokraterna i Gävleborg i en motion av Ing-Marie Hansson m.fl. Den motionen bifölls av riksdagen. Det finns alltså ett riksdagsbeslut på att bygga en bro, men socialdemokraterna i trafikutskottet hade, för att manipulera bort det här beslutet, lagt alla anslagsklämmar i ett särskilt moment. Därigenom blev det inga pengar till bron. Annars skulle man ha varit tvungen att anslå medel till alla de lokalt avgivna brolöften, ett femtiotal projekt, som fanns. Riksdagen har alltså fattat två beslut om en bro över Dalälven: för det första har man fattat beslut om att bygga en bro över Dalälven i Hedesunda, för det andra har man beslutat att inte anslå några medel till bron. Dagen efter beslutet fanns åtminstone i Gävletidningarna förstasidesnyheten att glädjen var stor över att bron äntligen skulle byggas. Man tackade de riksdagsmän som hade möjliggjort denna insats. Det här var alltså en stor nyhet då. Det är nu tio år sedan man fick nämnda bild av situationen, nämligen att riksdagen beslutat att en bro skall byggas. Det är klart att befolkningen i längsälven frågar sig: När skall bron byggas?

Herr talman! Gunnar Björk för i och för sig en intressant diskussion om möjligheterna att använda driftanslag för en färja; detta omvandlat till investeringsanslag för en bro. Men den diskussionen för vi intensivt i kommunikationsdepartementet i syfte att hitta rationella lösningar beträffande nödvändiga framtida investeringar. Jag tycker dock att Gunnar Björk gör det litet lätt för sig när han jämför penningvärdet från början av 80-talet med dagens penningvärde. Det är en helt oegentlig jämförelse.

Med anledning av Gunnar Björks inlägg kan det finnas skäl att notera att då frågan diskuterades och beslut fattades första gången i riksdagen var det faktiskt, om jag minns rätt, en borgerlig regering som hanterade dessa saker. Vidare säger Gunnar Björk att socialdemokraterna i trafikutskottet har manipulerat bort frågan, men det är en väldigt orättvis betraktelse från Gunnar Björks sida. Gunnar Björk måste ändå ha respekt för den planerings och beslutsordning som gäller. Vad trafikutskottet har gjort är att man för riksdagen har redovisat hur planeringen sker och hur beslut fattas i sådana här frågor. Vad som gäller är alltså att riksdagen inte anvisar pengar direkt till enskilda objekt. I stället sker här en prioritering i mycket hög grad med hänsyn till vad länsstyrelserna i berörda län anser vara en riktig resursanvändning. Det är att notera att riksdagen aldrig har anvisat några särskilda pengar till det här objektet; varken 1980/81 eller vid det senare tillfälle som har åberopats. Det kan också vara värt att notera att man 1980/81, då det första beslutet fattades och en reservation bifölls om att bron skulle byggas, inte anvisade några pengar. Mot den bakgrunden kan Gunnar Björk rimligtvis inte skylla på socialdemokraterna. Vi hade alltså inte ett sådant inflytande i riksdagen att vi kunde diktera villkoren vid det tillfället, utan det var Gunnar Björks parti och de regeringsmedverkande partierna på den borgerliga sidan som hade den möjligheten. Ärendet har således varit vilande i avvaktan på en utbyggnad, som jag redan nämnt. Jag noterar att det här objektet i den senaste länstrafikanläggningsplanen, som nyligen har fastställts av länet, inte finns med. På förslag från vägverket har en ny utredning gjorts, och den visar att den ekonomiskt bästa lösningen med hänsyn till utvecklingen i området faktiskt är att färjeförbindelsen läggs ner. Under hand har vi i regeringen begärt att det material i ärendet som hos kommunikationsdepartementet skall kompletteras med den sistnämnda utredningen samt med vägverkets och länsstyrelsens synpunkter i dagsläget i ärendet. Därefter bör ärendet avgöras av regeringen.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag väckte den här frågan första gången 1971 eller 1972. Det var i alla fall på 1970-talet. Sedan tycker jag att det är hög tid att man i departementet har en debatt internt om att omvandla driftanslag till investeringsanslag. Egentligen är det fantastiskt att man inte har kunnat föra den typen av resonemang tidigare. Det är riktigt, som statsrådet säger, att den nya Gysingebron har inneburit en förbättring i form av några kilometer kortare väg jämfört med om man skulle åka över den gamla Gysingebron. Men det är ändå en omväg på en eller två mil -- en omväg som inte någon tätortsbo skulle acceptera. Men dessa människor tvingas alltså att åka en omväg på grund av att färjan är tidtabellsbunden. På kvällstid t.ex. och när det gäller sjuktransporter, vissa livsmedelstransporter och skoltransporter har man inte alltid glädje av färjeförbindelsen. Det är så man dödar en förbindelse -- dvs. genom att tidplanelägga förbindelsen och se till att den blir allt sämre. Socialdemokraternas agerande i trafikutskottet är ett av de bästa exemplen på hur de har försökt att göra partipolitik av olika saker under de ickesocialistiska åren. Då hade man nämligen kläm på varje liten bro och vägstump. Sedan förde man en ganska hård politisk debatt i länen. Man sade: Om ni bara kan få ett par tre stycken i varje län att hoppa av får vi majoritet. Jag vill erinra om att reservanterna i samband med Det visar hur liten åsiktsskillnaden var vid den aktuella tidpunkten 1981. Georg Andersson tycks inte ha riktigt klart för sig var Utomälven ligger. Det vore därför bra om han kunde göra ett studiebesök där. Jag vill därför inbjuda Georg Andersson och Olle Östrand, som är en värdig ledamot av trafikutskottet, att göra ett studiebesök i Utomälven för att studera förhållandena på ort och plats. Avslutningsvis vill jag varna regeringen: Gör inga ytterligare försämringar beträffande den färjetrafik som finns kvar!
Herr talman! Det vore naturligtvis mycket intressant att göra ett studiebesök i det aktuella området. Jag vet att det är ett mycket fint område, för jag är inte helt obekant med det. Jag har nämligen varit där i andra sammanhang. Men om tillfälle ges, skall jag självfallet titta särskilt på det här. Sedan bara en kommentar till Gunnar Björks uttalande om att socialdemokraterna i trafikutskottet har gjort partipolitik av det här. Ja, det är klart att socialdemokraterna i trafikutskottet är partipolitiker. Men jag vet inte om det finns skäl att rikta särskilda anmärkningar mot behandlingen av just den här frågan. Jag jämför då med en rad andra frågor som vi har behandlat i riksdagen. Vad trafikutskottet faktiskt har gjort är att man utförligt har redovisat planeringsordningen. När det gäller att göra partipolitik av sådant som kan vara av litet mera lokalpolitiskt eller kanske bypolitiskt intresse tror jag inte att det finns några som riktigt överträffar centerpartisterna. Jag tycker att det i någon mån är att kasta sten i glashus när man försöker göra gällande, som Gunnar Björk här gör, att det är sådana här bevekelsegrunder som har varit vägledande för behandlingen av detta ärende. Klart är att riksdagen aldrig har anvisat pengar till det här objeketet. Det stora problemet när det gäller infrastruktursatsningar -- det gäller då broar, vägar och järnvägar -- är, och har varit under de senaste åren, att hitta medel. När man har ramar som är begränsade måste man välja det som är mest angeläget. Såvitt jag förstår är det också vad länsstyrelsen har gjort när man har lagt ut länstrafikanläggningsplanerna. Det måste naturligtvis också vi i regeringen göra när vi totalt fördelar de medel som finns tillgängliga i en budget. Självfallet skulle det vara mycket roligt om det var möjligt att erbjuda alla län snabba lösningar på problem av det här slaget. Tyvärr är det inte möjligt. Vi får försöka tillämpa gällande ordning också i detta fall.
Herr talman! Jag får tacka för hedersomnämnandet av centerpartiet. Det är en mening som jag helt delar. Trafikutskottets uppläggning av ärendet innebar att man konstruerade klämmar om enskilda projekt och gav en bild till länen av att om man bara fick majoritet skulle byggnadstillstånd lämnas. Det var den bild man gav också Gävleborgs län. Fick man bara majoritet, vilket man fick, skulle det bli en bro. Men det blev ingen bro. Man hade skickligt styckat upp gödkalven utan att ha pengar med i förslagens klämmar. Jag tycker ändå att det är värt att konstatera att riksdagen har beslutat att en bro skall byggas. Däremot har man tyvärr inte anslagit pengar till den. Men det kan man ju komma efter med.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om regeringen kommer att medverka till en obligatorisk kontrollbesiktning före försäljning av begagnade personbilar som är äldre än tio år. 1965 efter riksdagsbeslut. Bilprovningens verksamhet har medfört en markant höjning av trafiksäkerhetsstandarden och har gett fordonen en ökad livslängd. Antalet fordonsbesiktningar uppgick år 1989 till ca 5 miljoner, varav den största delen var kontrollbesiktningar och efterkontroller till sådana besiktningar. År 1970 fick Bilprovningen en ny uppgift nämligen att kontrollera koloxidhalten i avgaserna från bensindrivna bilar. I år invigde Svensk Bilprovning sitt motortestcenter i Jordbro, vilket är det mest välutrustade och resursstarka bilavgaslaboratoriet i sitt slag i Europa. Svensk Bilprovnings verksamhet har hittills haft den huvudsakliga inriktningen på trafiksäkerhet, i framtiden kommer miljösäkerheten att få en allt större betydelse. Detta innebär dock inte att trafiksäkerheten kommer att få en mindre betydelse i framtiden.

Genom att antalet besiktningstillfällen minskas för nya personbilar, men inte för äldre, så blir effekten att de äldre bilarna kontrolleras relativt sett oftare. Äldre bilar kontrolleras en gång per år i samband med kontrollbesiktningen hos Svensk Bilprovning. Denna årliga besiktning torde vara tillräcklig för att uppfylla samhällets krav på kontroll av avgasutsläpp. Den miljöeffekt som eventuellt skulle uppnås genom ytterligare ett besiktningstillfälle är svårmätbar och uppvägs i varje fall inte av de totala kostnaderna. En analys av Volvobilar som Svensk Bilprovning utfört visar att de yngsta fordonen har den längsta årliga mediankörsträckan. Efter ca 11 år är den årliga mediankörsträckan bara hälften så stor som under de första åren. Det är min uppfattning att det inte är motiverat att inrätta en ny kontrollbesiktning med anledning av att bilen säljs. Det finns dessutom i dag möjlighet att på Ms provningsplatser eller hos Svensk Bilprovning kunna få en kontrollbesiktning av bilen i samband med försäljning. Svensk Bilprovning har sedan cirka ett år tillbaka bedrivit försöksverksamhet på sex kontrollstationer i landet dit man kunnat åka för att få bilen mer utförligt besiktigad vid försäljning. Enligt uppgifter från Svensk Bilprovning har intresset för detta varit svagt och det har utnyttjats dåligt. En utökad information om denna möjlighet till en mer utförlig kontrollbesiktning vid försäljning, skulle troligen stimulera köpare av fordon att utnyttja tjänsten i högre utsträckning. Det finns dessutom en överenskommelse sedan den kr. och innebär att en varudeklaration upprättas som beskriver bilens kondition mer i detalj. Överenskommelsen innebär också att alla begagnade bilar som saluhålls hos bilhandeln skall vara trafiksäkerhetsdeklarerade. Jag anser således inte att det finns tillräckliga argument för att införa en kontrollbesiktning före försäljning av äldre begagnade personbilar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det mycket omfångsrika svaret. Trots det har inte kommunikationsministern övertygat mig om att jag inte har rätt i det här avseendet. Jag har ställt tre frågor i detta ämne. De har ett gemensamt, nämligen att de gäller åtgärder för att snabbare få bort de äldre bilarna ur trafiken. Detta kan enligt min mening åstadkommas genom att man kraftigt höjer skrotningspremien, ökar prisskillnaden mellan blyad och oblyad bensin samt tar in de äldre bilarna till kontrollbesiktning vid varje ägarbyte. I motsats till kommunikationsministern anser jag att en obligatorisk kontrollbesiktning vid ägarbyte av begagnade personbilar skulle bli ett verksamt medel i detta avseende. Varför jag anser det skall jag utveckla något. Bilprovning tillsammans med naturvårdsverket, har provat utsläppen av skadliga ämnen i avgaserna från bilar utan katalysator och bilar med katalysator. Resultatet visar att utsläppen av koloxid, kväveoxid och kolväten från en katalysatorbil i stort sett är försumbara, medan däremot utsläppen från en bil utan katalysator är 20, 30 och 40 gånger större, beroende på bilens ålder. Ju äldre bil desto mer utsläpp. Vi har i dag ungefär 3,6 miljoner personbilar i vårt land. Ungefär 40 % av denna personbilspark är tio år eller äldre. Hela 16 % är äldre än femton år. Mer än en halv miljon bilar i vårt land är i dag äldre än femton år. Ungefär 800 000 av de 3,6 miljonerna är utrustade med katalysator. Utöver de kraftiga utsläppen av skadliga ämnen i avgaserna har de gamla fordonen en väsentligt högre bensinförbrukning än yngre fordon. Man kan utan överdrift påstå att de äldsta bilarna förbrukar ungefär 30 % mer av blyad bensin än vad dagens fabriksnya bilar förbrukar av blyfribensin. Skillnaden ur miljösynpunkt är alltså mycket kraftig mellan en gammal personbil utan katalysator, som körs på blyad bensin, och en nyare personbil som har katalysator. Denna fråga är också viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Tittar man på anmärkningsfrekvensen vid kontrollbesiktningen för olika årsmodeller av personbilar, visar det sig att ju äldre bilarna är, desto högre anmärkningsfrekvens har de. Ungefär 18 % av bilarna av årsmodell 1988 har någon form av anmärkning vid kontrollbesiktningen. För bilar av årsmodell 1976 och äldre har närmare 80 % anmärkning av något slag. Mot bakgrund av dessa fakta är det bara att konstatera, att vill man uppnå väsentliga förbättringar i miljöhänseende, men också ur trafiksäkerhetssynpunkt, måste man vidta åtgärder mot de äldsta bilarna som vi i dag har i trafik. Svensk Bilprovnings erfarenhet från kontrollbesiktningar av de gamla bilarna visar också att i synnerhet avgasreningen ofta är mycket dålig. En utökning av kontrollbesiktningsskyldigheten skulle på ett påtagligt sätt bidra till en större medvetenhet om vikten av regelbundet underhåll av de äldre bilarna. Detta kommer naturligtvis också att bidra till en höjd genomsnittsstandard på de äldre bilarna i trafik, men också till att bilar som det inte lönar sig att underhålla snabbare skrotas. Nu hänvisar kommunikationsministern till en överenskommelse med Motorbranschens riksförbund, som gäller bilar vilkas värde överstiger 15 000 kr. Det är en överenskommelse som skulle innebära att en varudeklaration upprättas som beskriver bilens kondition mer i detalj. Men det är inte i första hand de bilarna jag tänker på, utan jag tänker på 3 000-kronorsbilarna som byter ägare flera gånger mellan varje besiktningsintervall. Vi kan ju varje vecka läsa tidningarnas billighetsannonser, sida upp och sida ned, med önskemål om försäljning av den här typen av bilar. Skulle man kräva kontrollbesiktning vid varje ägarbyte av denna typ av bilar, så skulle vi snabbare få bort de här bilarna ur trafiken -- det är jag övertygad om. Det skulle naturligtvis vara en mycket stor fördel, både ur miljösynpunkt och ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag vill efter den här redogörelsen uttrycka en förhoppning om att kommunikationsministern nu inte är så kategoriskt negativ när det gäller kontrollbesiktning av gamla bilar vid ägarbyte.

Herr talman! Olle Östrand börjar med att säga att han inte känner sig övertygad av mitt relativt långa svar. Jag får väl säga detsamma -- jag känner mig inte övertygad av Olle Östrands relativt utförliga beskrivning av effekterna. Den huvudfråga som jag vill ställa är: Varför då en obligatorisk besiktning av gamla bilar vid försäljningstillfällena? Om man vill komma åt de gamla bilar som är i trafik, vore det väl rimligt att angripa alla bilar som är i trafik och inte bara dem som råkar vara föremål för försäljning. När Olle Östrand säger att de här gamla bilarna ibland byter ägare flera gånger per år, så uppstår frågan: Är det då rimligt att begära en obligatorisk kontrollbesiktning flera gånger per år på samma bil, som dessutom bevisligen går ganska litet i trafik? Enligt de undersökningar som gjorts av mediankörsträckorna, går en sådan bil mindre än hälften av vad en ny bil går i trafik. Jag tror att det ur kundernas -- konsumenternas -- synpunkt skulle te sig ganska egendomligt om en bil som har samma ägare under året inte behöver bli föremål för besiktning mer än en gång, medan en bil som av olika anledningar säljs ett par gånger skulle kanske bli föremål för besiktning tre gånger under samma år. Dessutom finns det möjlighet till en frivillig besiktning. Det måste ju vara i köparens intresse att se till att han får en bra bil även när han köper begagnat. Därför är det naturligtvis viktigt att information ges om denna möjlighet för köpare att se till att bilen besiktigas, så att man vet vad det är man köper. Jag tycker att det är viktigt att ändå stryka under en del saker som framgår av interpellationen och av Olle Östrands inlägg här. Det första är att katalysatorerna har en bra effekt på miljön, vilket inte alltid framgår av den allmänpolitiska debatt som förs om trafiken och miljön. Vi arrangerade i dagarna en överläggning i Paris mellan transportministrar i hela Västeuropa och ledande biltillverkare och oljeproducenter. Det var mycket intressant att notera den samstämmighet som nu råder om att man med katalysatorerna -- med de åtgärder som är vidtagna -- har nått mycket långt i fråga om att minska kväveutsläppen och utsläppen av partiklar osv. Det som nu är den stora frågan är koldioxidutsläppen. Olle Östrand noterade att nya bilar har lägre bensinförbrukning än gamla bilar. Det är också i det avseendet ett framsteg. Men vi måste komma längre på den vägen. Jag tror inte att den åtgärd som Olle Östrand föreslår när det gäller de äldre bilarna är en särskilt framgångsrik väg. Det är en rad andra insatser, som jag nu inte skall gå in på, som krävs. Jag vill gärna säga detta i det här sammahanget för att återigen betona att det faktiskt sker framsteg när det gäller diskussionen om trafikens påverkan på miljön. Vi får med förenade krafter gå vidare i den riktningen.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt som kommunikationsministern säger, att ju snabbare vi kan få en övergång till katalysatorbilar, desto bättre miljö får vi. När det gäller de här gamla bilarna, i stort sett de bilar som är äldre än 15 år, är det riktigt att det finns möjligheter att åka till en bilprovningsanläggning och få en kontrollbesiktning. Men tyvärr är det inte den här kategorin av människor, som handlar med de äldsta bilarna, som frivilligt åker till en bilprovningsanläggning för att få ett test på den bil de köper. Det har ju också visat sig vid Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning av de här bilarna att det framför allt är avgasreningen som ofta har mycket dålig funktionssäkerhet och som kräver underhåll med korta tidsintervaller. När det gäller trafiksäkerheten visar också statistik från försäkringsbolagen att bilar av äldre modeller är inblandade i olyckor i mycket högre omfattning än vad som motsvaras av deras ''trafikarbete''. Orsakerna till detta är naturligtvis många. Men oavsett vilka orsakerna är visar statistiken också att personskadorna genomsnittligt är väsentligt allvarligare för dem som har åkt i dessa bilar vid olyckstillfällena. Dessa bilar ger alltså ett mycket sämre skydd för både förare och passagerare. Det finns många aspekter på den här frågan. Men jag tror att en viktig aspekt är att man bör vidta åtgärder som innebär att man snabbare kan få bort de här äldre bilarna ur trafiken. Detta är naturligtvis viktigt också ur konsumentpolitisk synpunkt. Det förekommer alltså en livlig buskhandel med sådana här bilar. Jag tror att om man krävde in dessa bilar till kontrollbesiktning vid varje ägarbyte, så skulle mycket av denna buskhandel försvinna. Men det är inte bara den här åtgärden som man skall vidta. Jag är helt övertygad om att om man kraftigt höjde skrotningspremien, så skulle man också åstadkomma detta resultat. Om man dessutom ökade prisskillnaden mellan blyad och oblyad bensin, skulle det också verksamt bidra till att få bort de äldre bilarna ur trafiken. I det avseendet tror jag att kommunikationsministern och jag är helt överens.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse när kommunikationsministern i sitt svar på Olle Östrands fråga anförde att han tillsammans med andra kommunikationsministrar i Europa hade tillfälle att lyssna till såväl oljeindustrins som bilindustrins synpunkter på bilarnas utsläpp. Det är inte utan att jag erinrar mig den gamla uppsatsgrodan: ''Vansinnig och omgiven av onda rådgivare kan jag ej annat än beklaga Erik XIV.'' Här har kommunikationsministrarna suttit omgivna av den förmodligen starkaste lobbygrupp som förekommer i västvärlden -- bilindustrin och oljeindustrin i förening. Jag menar inte att man inte skall lyssna på dessa industriers representanter, men man måste ha klart för sig att det är en partsinlaga vi gör. Det är en mycket stark lobbygrupp med mycket stora möjligheter att hyra experter som uttalar för dessa industrier behagliga åsikter. Min fråga till kommunikationsministern blir: Hur skaffar sig kommunikationsministrarna ''motkunskap'' -- t.ex. kunskap om hur katalysatorerna inte fungerar, hur de förstörs och förslits, att de inte fungerar i samband med kallstarter och mycket annat? Det är från samhällets synpunkt viktigt att de starka lobbygrupperna inte får ett dominerande inflytande på de beslut som fattas av statsmakterna.

Herr talman! Låt mig först med anledning av Lars Norbergs inlägg betona att det var vi trafikministrar i Europa som för ett år sedan -- efter att ha antagit en gemensam trafik och miljödeklaration -- inbjöd bilindustrin och oljeindustrin till en hearing. Den förbereddes noga. Vi ställde, utifrån den särskilda resolution som vi hade antagit, ett stort antal frågor skriftligt till företrädarna för europeisk bilindustri och oljeindustri. Det var inträngande frågor. Vi fick skriftliga svar, och vi hade denna muntliga hearing under tre timmar i Paris i onsdags. Vi lyssnade naturligtvis på svaren, men vi ställde också krav och motfrågor. Det var en mycket levande debatt.

Där har vi kanske från politisk sida varit försumliga när vi inte tidigare har tagit den diskussionen på ett mer konkret och inträngande sätt. Jag bedömer att evenemanget i Paris i onsdags var av mycket stor betydelse för att samordna strävandena i hela Europa för att få fram bättre förhållanden när det gäller trafik och miljö. Vi har naturligtvis många möjligheter att skaffa oss kunskaper om katalysatorernas effekter. Men vi skall då också erkänna det positiva resultat som katalysatorerna har givit. Svensk Bilprovnings särskilda provningsanordningar i Jordbro är ett instrument som samhället har ställt till förfogande för att följa den utvecklingen. Jag tycker att man har anledning att glädjas när det åstadskoms någonting positivt -- vi behöver ju bilarna i trafiken. Om vi inte kan använda bilarna, lastbilarna och bussarna hamnar vi i en mycket bekymmersam situation. -- Detta med anledning av Lars Norbergs inlägg. Låt mig sedan till Olle Östrand säga att hans interpellation ju innehåller förslag om flera åtgärder för att komma till rätta med de gamla bilarna. Jag skall inte diskutera de åtgärderna utan bara den fråga som är ställd till mig. På den har jag försökt att ge svar om hur jag bedömer det. Olle Östrand säger nu att det även från trafiksäkerhetssynpunkt finns skäl att titta närmare och med tätare intervaller på bilar som är mer än tio år gamla. Det är naturligtvis en mycket alarmerande uppgift från Olle Östrand, som är ledamot av Svensk Bilprovnings styrelse. Är det så, som Olle Östrand påstår, får man diskutera om man skall införa detta generellt. Då är det ju inte särskilt meningsfullt att bara inrikta sig på de bilar som säljs, utan då måste man inrikta sig på alla bilar som är i trafik -- det är det som är intressant från trafiksäkerhetssynpunkt. Också från miljösynpunkt kan man anlägga den aspekten: Menar vi att man skall skärpa kraven på bilar äldre än tio år får man, menar jag, ta upp en diskussion om att göra det i mer generella termer och inte bara kopplat till dem som händelsevis blir föremål för försäljning.

Herr talman! Det är ju i och för sig tillfredsställande att det har ställts kritiska frågor och att det har varit en öppen hearing, men jag tycker ändå inte att jag har fått svar på frågan: Var finner man den kritiska expertisen? Det är nämligen en stor svårighet att finna kritisk expertis, därför att en så stor del av expertisen på dessa tekniska saker är uppknuten till i första hand bilindustrin. När det gäller bränslena instämmer jag livligt med statsrådet i att det gäller att få fram bästa möjliga bränslen. Vi har från miljöpartiet nyligen yrkat på en ökad skattedifferentiering när det gäller dieselbränslen. Den differentiering som nu förekommer upphäver knappast den kostnadsskillnad som finns mellan de bättre och de sämre bränslena. Det vore önskvärt att riksdagen i sitt beslut beträffande skattesatserna såg till att det blev en differentiering, så att det fanns ett ekonomiskt incitament för kunderna att välja det bättre dieselbränslet i stället för det lika billiga och sämre.

Herr talman! Det är riktigt att Svensk Bilprovning har begärt att man skall glesa ut besiktningarna av de nyare bilarna. Enligt vad jag förstod av svaret kommer kommunikationsministern i budgetpropositionen att villfara denna begäran. Det tycker jag är bra. Men då finns det, tycker jag, all anledning att skärpa kontrollen av den äldre bilparken. Om det skall ske på det sätt som jag har föreslagit eller på annat sätt kan man alltid diskutera, men jag tycker ändå att kommunikationsministern och jag börjar närma oss varandras ståndpunkter litet grand. När jag hade haft debatten med Birgitta Dahl om skrotningspremien fick jag reda på att det förekommer en rätt omfattande export av avställda gamla bilar, framför allt till östländerna. Ryska och polska båtar kommer till Sverige med full last, och i stället för att gå tomma hem passar man på att av mindre nogräknade bilförsäljare köpa upp gamla avställda bilar för under tusenlappen och ta dem med sig hem på båtarna. På så sätt exporterar vi miljöförstöring till länder som inte tål någon mer miljöförstöring. För ungefär ett år sedan stod jag och tittade på en femtiotusentonnare som lastade gamla lastbilar för export. Det var gamla, uttjänta lastbilar som inte dög för trafik i Sverige, men de dög naturligtvis för trafik i något annat land. När trafikutskottet i höstas var ute och reste fick vi exempel på länder där man använde bl.a. sådana bussar -- bussar som var 25 år gamla och äldre. De gick i daglig trafik i mycket stora huvudstäder och kördes samtidigt på dålig dieselolja och bidrog därmed till en fruktansvärd miljö i dessa städer. Därför tror jag att det är nödvändigt att vi som högindustrialiserat land tittar närmare på den äldre bilparken och vidtar de åtgärder som erfordras för att snabbare få bort de äldre bilarna ur trafik, och det gäller inte bara personbilar, utan det gäller även lastbilar och bussar. Därför vill jag nu till slut tacka kommunikationsministern för det senaste kompletterande svaret, som visar att vi som sagt börjar närma oss varandras ståndpunkter i det här avseendet -- det tycker jag är viktigt.
Herr talman! Låt mig först till Lars Norberg säga att Svensk Bilprovning inte är knutet till svensk eller internationell bilindustri, utan den arbetar oberoende i sin prövning av bl.a. katalysatorerna. Det finns också fler som ägnar sig åt att kritiskt granska effekterna av just katalysatorerna. Jag vill också markera att transportforskningsberedningen, väg och trafikinstitutet samt naturvårdsverket inte heller är knutna till svensk eller internationell bilindustri och går deras ärenden, utan de granskar kritiskt dessa frågor. Olle Östrand berör en mycket intressant aspekt på den miljöförstörelse som orsakas av gamla bilar. Det är vad som kan komma att hända i Östeuropa. Också den frågan berördes ganska mycket vid den överläggning som vi förde i Paris i onsdags. Flera östländer deltar också i den s.k. transportministerkonferansen, och flera andra östländer är på väg in i den gemenskapen. Det accentuerar behovet av ett gemensamt uppträdande i hela Europa när det gäller att ställa krav och utforma regler. Jag tror att det är det enda sätt på vilket vi kan arbeta för att komma till rätta med problemen.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka Luleås ställning och utveckling som metallurgiskt centrum under 1990-talet, dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka förädlingen och bearbetningen av stålprodukterna vid SSAB i Luleå. Jag hade för några veckor sedan tillfälle att med Lars-Ove Hagberg diskutera ett liknande ärende -- med den skillnaden att det då gällde investeringar i Jag vill nu upprepa vad jag då sade, nämligen att det är viktigt att få till stånd investeringar i Sverige, inte minst i basindustrin. Under 1980-talet har också stora investeringar gjorts i SSAB. Detta har lett till att man i dag har en effektiv produktionsapparat, inte minst i Luleå. I början av 1980-talet skedde detta med hjälp av statligt stöd. Sådant stöd är av olika skäl inte aktuellt i dag. Investeringar i SSAB -- liksom i andra företag -- måste baseras på en bedömning av företagets långsiktiga konkurrenskraft. Det är därför som regeringen har föreslagit olika åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Som Sten-Ove Sundström framhåller i interpellationen är det styrelse, företagsledning och de anställdas organisationer som har att ta ställning till vilka investeringsobjekt som skall genomföras för att företaget skall kunna behålla sin lönsamhet även på sikt. Några direkta åtgärder i syfte att åstadkomma vissa investeringar inom SSAB är regeringen mot denna bakgrund inte beredd att vidta.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation, även om jag tycker att det är ett ovanligt tunt svar. I svaret upprepar statsrådet vad han har sagt i ett annat svar om SSAB för några veckor sedan, och det kan ju vara bra för dem som inte har läst det. Men det var inte det jag var ute efter när jag ställde min interpellation. När det nu finns ett intresse av att få i gång investeringar i industrin i Sverige, bör väl staten kunna föregå med gott exempel genom att ta egna initiativ i de företag där man har ett ägande eller i varje fall ett majoritetsägande. Det är inte viktigt bara för den långsiktiga utvecklingen utan minst lika viktigt för de anställda inom svensk stålindustri att känna till den policy som gäller. I synnerhet är det viktigt nu när varslen ökar. Bara i Luleå har 700 anställda varslats, och av dem är huvuddelen anställda i statligt ägda företag. 500 har varslats sedan jag skrev i min interpellation för ett par veckor sedan. Det uppstår en något märklig situation när ägarintressenterna allmänt talar om vikten av framtida investeringar samtidigt som de själva inte tar chansen att driva på utvecklingen när man kan göra det. Jag har i likhet med statsrådet trott att SSAB i Luleå har en effektiv produktionsapparat. Nu är det dock inte så, och därför är man enligt företagsledningen beredd att ta bort 250 anställda för att öka produktiviteten vid SSAB Tunnplåt. Visserligen är det företagsledningens uppgift att sköta den rullande verksamheten, men detta faktum får aldrig bli ett argument för ägaren att avsäga sig huvudansvaret för produktion och framtidsinriktning. Jag måste därför få följa upp svaret med ytterligare ett par frågor: Finns det egentligen några framtidsplaner på detta område för SSAB Tunnplåt? Är statsrådet beredd att vidta några åtgärder för att få fram insatser som syftar till att öka produktionen eller bearbetningen av produkterna vid SSAB i Luleå?

Herr talman! Jag tycker det är en utmärkt och viktig interpellation som Sten-Ove Sundström har ställt. Även jag tror att vi kan säga att stålindustrin i Sverige har goda förutsättningar att vara effektiv och stark om den sköts på ett bra sätt. Många med mig känner oro för den saken. År 1977 hade vi i Luleå ungefär 5 400 anställda i de olika stålföretagen. I dag är antalet 3 500. Närmare 2 000 arbetstillfällen har alltså försvunnit, och nu skall ytterligare mer än 500 människor bort från denna verksamhet. Jag anser att det är av nationellt intresse att ha kvar en modern, uthållig och konkurrenskraftig tillverkning av råjärn och stål. Denna är nämligen en grundförutsättning för vidareförädling inom en lång rad industrier i landet, från transportmedelsindustri till byggnadsindustri och industri som sysslar med energiteknik. Om utvecklingen leder till att vi tvingas importera råstål, då försvagas kraftigt förutsättningarna att driva en stålberoende industri i landet. Ståltillverkningen ger också en stabilare avsättning för de järnmalmsgruvor som finns kvar, och närheten till dessa gruvor måste vi utnyttja. SSAB i Luleå har blivit en underavdelning till det s.k. tunnplåtsbolaget och måste intimt samarbeta med sina kunder för att kunna anpassa produktionen till deras behov. Man kan grovt säga att verksamheten hos SSAB i Borlänge styr verksamheten i Luleå. Tunnplåtsbolaget är i sin tur starkt beroende av bilindustrin. Självklart måste SSAB i Luleå också intimt samarbeta med avnämare av de produkter som tas fram. Det förekommer naturligtvis konkurrens mellan olika stålproducenter, men det måste också finnas ett intimt samarbete mellan avnämare av stålprodukter och producenter av stålprodukter. Svagheten i den kraftigt omstrukturerade stålindustrin i Sverige förefaller vara passiviteten och ointresset från ägarhåll på såväl den privata som den statliga sidan. Man blir litet skrämd när man som riksdagsledamot besöker de statliga företagen och hör representanter för dem säga att det kanske vore bättre om företaget i fråga vore privatägt. Då skulle man måhända komma ifrån det ointresse som visas företaget. På det området måste vi få till stånd en ändring. Den svenska stålindustrin behöver rejäla utvecklingsinsatser på energi och miljöområdena. Omvärldens stålindustri är på stark frammarsch, inte minst inom EG. Om EGs stålindustri i sin produktion lyckas påverka miljön på ett betydligt mildare sätt än hittills, då kan krav från EG komma att ställas på miljöavgifter inom svensk stålindustri. Det kommer att göra verksamheten svår i vårt land. Bara dessa framtidsutsikter borde leda till ett kraftigt utvecklingsarbete särskilt vad det gäller tekniken att framställa råjärn. Jag har tidigare här i riksdagen påpekat att möjligheterna att använda förgasad olja för råjärnsproduktion borde noggrant undersökas. Jag menar att det är alldeles nödvändigt att samhällsinstitutioner såsom fjärde AP-fonden, löntagarfonden, Investeringsbanken, de stora försäkringsbolagen liksom naturligtvis även staten tar sitt ansvar för investeringar i svensk stålindustri och blir aktiva ägare som medverkar i en långsiktigt hållbar utveckling som gynnar alla som är beroende av stålindustrin. Bara i Luleå, menar vissa bedömare, skulle det behövas investeringar på bortåt två miljarder för att verksamheten skall öka i styrka och för att man skall kunna utveckla konkurrenskraften och utnyttja de fördelar man redan har. Det behövs investeringar för att man skall kunna utveckla stålorten mot det metallurgiska centrum som så många länge talat om. Jag tycker att det är hög tid för industriministern att gå till aktion för svensk stålindustri. Det är i lågkonjunkturen som planeringen för högkonjunkturen måste ske.

Fru talman! Sten-Ove Sundström tyckte att det var ett tunt svar som jag hade att ge i denna fråga. Det kanske hänger samman med att vi ser litet olika på den roll som staten som ägare har i det här sammanhanget. Självfallet är jag intresserad av att vi skall öka investeringarna, inte bara i stålindustrin utan även i andra industrier, så att vi får en större industrisektor och därmed bättre förutsättningar att uppnå den standard som vi eftersträvar. Frågan är hur ägandet skall utövas. Skall vi här i riksdagen tala om vilka investeringsbeslut som de olika företagen skall fatta? Eller skall vi ha en ordning med kompetenta styrelser, som tillsammans med de anställda bedömer vad som är riktiga långsiktiga satsningar som kan ge en tryggad sysselsättning i Sverige? Hur vi skall styra de statliga företagen är en principiell fråga. Nu har vi tagit ett ytterligare steg genom att vi samlat de statliga företagen, även SSAB, i ett förvaltningsbolag, som har det direkta ägaransvaret. I den mån de statliga företagen behöver kapital för satsningar, skall detta förvaltningsbolag kunna ta fram erforderliga medel på ett bättre sätt än som varit möjligt enligt den gamla ordningen. Jag tycker alltså att det är viktigt att vi klarar ut rent principiellt hur vi skall agera i de här sammanhangen. För mig är det självklart att vi skall se till att vi får kompetenta styrelser som kan bedöma hur man skall kunna utveckla de industrier som staten har ett ägaransvar i. Om styrelserna inte sköter sina uppgifter i enlighet med de önskemål vi som ägare har, dvs. att det i de statliga företagen bedrivs en expansiv verksamhet som ger lönsamhet, måste vi fråga oss om vi har de rätta styrelserna och vidta åtgärder därefter. Men om regeringen började bestämma vilka investeringar de olika företagen skall göra skulle vi få en ordning som jag tycker mig ha sett ger dåliga resultat. Jag tror att det är mycket bättre för de anställda, för sysselsättningen och investeringarna att vi skaffar oss kompetenta styrelser som utifrån marknadens krav bedömer vad de olika företagen skall satsa på för att de skall lyckas. Det är den principen jag följer, och därför blir svaret tunt i det här avseendet. Jag har inga stora stålsatsningar att komma med till riksdagen.

Fru talman! Industriministern säger att han tror att vi ser litet olika på den roll som staten har att spela som ägare av de statliga företagen. Han säger att det inte är riksdagen som i detalj skall bestämma hur företagen skall skötas. Det är ju riktigt; vi skall inte här presentera listor över exakt de investeringar som skall göras och i vilken ordning de skall ske. Precis som statsrådet säger har vi tillsatt styrelser och företagsledningar som skall sköta verksamheten. Nu är vi emellertid inne i en period då det råder stor osäkerhet om utvecklingen. Allmänna uttalanden från ordförande och företagsledningar handlar om möjligheterna att etablera sig i EG. Hur stämmer det egentligen överens med det ursprungliga syftet med att staten etablerade företag i de utsatta landsdelar som det här är fråga om? Nu har vi, som jag nämnde tidigare, en enorm utveckling av antalet varsel i en region som har dubbelt så stor arbetslöshet som landet i övrigt. Detta är ju en del av bakgrunden till att statliga företag har etablerats. Eftersom det råder stor osäkerhet om utvecklingen, dvs. om Luleå skall utvecklas till ett metallurgiskt centrum och om hur snabbt det bör ske, finns det, i synnerhet mot bakgrund av de märkliga uttalanden som ibland görs av företagsledningen, anledning för statsrådet att säga sin mening om huruvida Luleå skall utvecklas till ett metallurgiskt centrum och i så fall ungefär på vilka grunder det skall ske. Det vore absolut fel av statsrådet att inte agera alls. Jag tycker att industriministern skall samla ihop sina medarbetare på departementet och diskutera om det nu finns möjligheter att dra upp riktlinjer för en policy för företagets utveckling. När det råder osäkerhet på grund av de många varslen och de uttalanden som gjorts av företagsledningen, är det ägarens ansvar att ta initiativ. Det ansvaret kan en ägare av ett företag inte frånsvära sig.

Fru talman! Det är nog sant att det finns en viss skillnad i vår syn på industripolitiken, och det är väl därför som vi debatterar den här frågan i dag.

Det är ett övergripande samhällsintresse att vi har en uppfattning om vilken stålpolitik vi skall föra i det här landet. Synen på dessa övergripande frågor kan vi mycket väl diskutera här i kammaren. Däremot skall vi inte i detalj bestämma vilka investeringar som skall göras. Marknaden kommer inte att klara alla försörjningsproblem på detta område. Statsmakterna har därför ansvaret för att ta ett initiativ och försöka styra utvecklingen i rätt riktning. Tyvärr är det kanske på den punkten som våra åsikter går isär. Jag tror att den framtida utvecklingen kommer att visa att vi måste ta initiativ av den typ som jag nämnde i mitt förra inlägg. Om man talar med ledare för statliga företag, säger de ofta att Wallenberg och de andra stora ''industrialisterna'' alltid var ute på företagen och ställde frågor om vad de kunde göra och vilka kontakter de borde ta; de ''lade sig i'' för att stötta företagen. Kontakter med industridepartementet är vad man i dag saknar på de statliga företagen. När detta förvaltningsbolag skapades hade jag förhoppningen att det inte bara skulle vara kamrerare och förvaltare som besökte de statliga företagen utan även människor med litet mer övergripande perspektiv på vilken roll de statliga företagen skall spela i samhället. Det är nya friska tag som behövs, industriministern!

Fru talman! Sten-Ove Sundström säger att man känner stor osäkerhet om framtiden och att det råder oro. Det är ju naturligtvis så att lågkonjunkturen leder till varsel och inskränkningar i verksamheten, inte bara i Luleå utan litet varstans. Detta är naturligtvis också en följd av att vi inte klarat våra kostnadsproblem på det sätt som hade varit önskvärt med hänsyn till konkurrensen med andra länder. För att vi skall komma till rätta med de problemen måste vi naturligtvis vidta åtgärder av mer generell karaktär. Vi kan ju inte göra särskilt mycket åt lågkonjunkturen, utan vi kan bara hoppas att det blir en lösning av krisen i Mellanöstern, något som skulle påverka oljepriserna och ge möjligheter till en mer expansiv politik i de olika länderna. När det gäller våra egna problem med kostnaderna är det som sker i avtalsförhandlingarna oerhört viktigt. Att Rehnbergsgruppen lyckas i sitt arbete är viktigt för att vår industri, inte minst våra storföretag, skall lyckas i konkurrensen med EG. Konkurrensen är hård, också inom stålindustrin. Skapandet av EGs inre marknad kommer att leda till ganska betydande förändringar av strukturen i stålindustrin. SSABs styrelse måste naturligtvis i den här situationen göra strategiska bedömningar av vad man i denna nya situation skall investera i. Dessa bedömningar är styrelsen mer kapabel att göra än vad vi är i industridepartementet. Utifrån en sådan strategisk bedömning måste man sedan lägga upp en policy. Även för det arbetet är styrelsen mer kompetent än vi i departementet. När bedömningarna gjorts och det skall ske satsningar för framtiden -- jag utgår från att det är satsningar bedömningarna kommer att leda fram till -- kan det givetvis uppstå behov av kapital. Då kommer ägaren in i bilden. Men ägaren kommer naturligtvis också in i bilden om man tycker att styrelsen och företagsledningen inte sköter företaget så offensivt som ägaren vill att det skall ske. Det är alltså styrelsen och de anställda som skall komma med förslag till de åtgärder som behövs för att vi skall kunna möta de problem som vi har både kortsiktigt och långsiktigt och för att man skall kunna göra en satsning på SSAB, inte bara i Luleå utan naturligtvis också på de andra orter där SSAB Bengt Hurtig säger att marknaden inte kommer att klara alla problem i fortsättningen heller. Det kan vi vara fullständigt överens om. En annan faktor är att de statliga företagen haft en regionalpolitisk uppgift. Man har därför accepterat att resultaten inte alltid varit tillräckligt bra ur strikt lönsamhetssynpunkt. Men nu har vi på den punkten lagt om politiken. Vi ställer nu krav på företagen att de skall uppnå den lönsamhet som är nödvändig för att de skall överleva. Företagen skall naturligtvis satsa på de orter på vilka de är verksamma och se till att man där klarar den långsiktiga sysselsättningen. Detta har de statliga företagen ett ansvar för. Men samtidigt måste de förränta sitt kapital på ett sådant sätt att de kan överleva. I SSABs fall är det dessutom så, att om SSAB som börsbolag inte förräntar sig, riskerar företaget att inte få det kapital som behövs för utvecklingen. Därför kommer man inte förbi att marknaden är oerhört viktig också för SSAB. Men det gäller för all industri, inte bara för SSAB, att det inte går att bara förlita sig på marknaden, utan det behövs olika åtgärder inte minst på miljöområdet för att verksamheterna skall bli acceptabla för människorna. Detta tror jag att samhället måste dra upp villkoren för. Detta gäller som sagt inte bara de statliga företagen utan mer generellt.

Fru talman! Jag är överens med industriministern om att det råder oro på området. Låt oss därför gå ut och stilla den oron genom att tala i klartext. Jag hoppas att statsrådet skall driva på utvecklingen och se till att de anställda och alla de människor som lever i regionerna där Svenskt Stål verkar får en uppfattning om företagets framtid. Som jag har sagt tidigare, har vi inte någon strävan att statsrådet skall redovisa detaljer i utvecklingen. Men nu råder en stor osäkerhet, och då är det angeläget att klara ut om staten som ägare fortfarande anser att Luleå skall vara ett metallurgiskt centrum och på vilket sätt man principiellt skall nå det målet. Den målsättningen har ju slagits fast vid åtskilliga tillfällen, så det är viktigt att klara ut det här. De statliga företagen har naturligtvis inte riktigt samma uppgift nu som de hade en gång i tiden, när arbetsmarknaden såg litet annorlunda ut, men fortfarande har de ett mycket stort ansvar i de regioner där de verkar, i synnerhet SSAB, med tanke på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ägaren noggrant följer utvecklingen, anger de principiella målen och agerar när det finns en tröghet i och en oro över företagsutvecklingen. Jag utgår ifrån att industriministern nu kommer att titta över och följa utvecklingen, och jag lovar själv att återkomma om ingenting händer när det gäller

Fru talman! Lars Norberg har ställt följande frågor till mig: två uttalanden om att industriländer som Sverige måste halvera sin energianvändning för att en global klimatkonvention skall bli effektiv. Lars Norberg frågar om jag kan bekräfta att dessa uttalanden representerar regeringens långsiktiga målsättning. 2. Avser regeringen att lägga fram konkreta planer för reduktion av total energianvändning och minskade koldioxidutsläpp? 3. Om svaret på dessa två frågor är ja: När kommer dessa planer och hur kommer den övergripande målsättningen att se ut i kvantitativa termer? En säker och kostnadseffektiv energiförsörjning är av avgörande betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklngen i såväl industriländer som övriga länder. Samtidigt medför energisystemen i världen en stark påverkan på miljön och innebär risker för förändringar av klimatet. Det är därför viktigt att i energipolitiken ha ett långsiktigt perspektiv på miljöpolitiken för att kunna reducera denna påverkan. Den s.k. Brundtlandkommissionens riktlinjer innebär att en strategi på energiområdet bör innehålla en intensifierad energihushållning, en successiv övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor, insatser inom transportsektorn samt ett fördjupat internationellt samarbete. Norberg påpekar, de industrialiserade länderna att halvera sin energiförbrukning inom en tidsperiod på 40--50 år. Det krävs både nationella insatser och ett intensifierat internationellt samarbete för att lösningar skall kunna nås på de miljöproblem som hänger samman med energiomvandling. För att lösa de klimatproblem som kan komma att uppstå till följd av ökade utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser krävs internationella överenskommelser. Sverige arbetar för att en konvention skall kunna undertecknas vid 1992 års På nationell nivå har en lång rad insatser gjorts under de senaste åren för en omställning till ett alltmer miljöanpassat och effektivt energisystem. Programmen för energihushållning och oljeersättning, som inleddes i mitten av 1970-talet, har omfattat bl.a. lagstiftning, forsknings-, utvecklings och investeringsstöd samt differentierade energiskatter. Användningen av inhemska bränslen har stimulerats. Oljeersättningen har varit framgångsrik. Oljans andel av energiförsörjningen har sjunkit från ca 70 % i slutet av 1970-talet till 44 % år 1989. Därmed har också utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxider kunnat reduceras. Koldioxidutsläppen har minskat med ca 35 % sedan år 1970. Sverige är nu ett av de industriländer som har lägst koldioxidutsläpp per innevånare. 1980-talet på samma nivå som i början av 1970 talet, trots en betydande ekonomisk tillväxt och ökad industriproduktion. I dag pågår arbetet med det elhushållningsprogram som regeringen föreslog och riksdagen godkände år 1988. Regeringens och riksdagens mål är att energiförsörjningen på sikt skall kunna klaras genom ett effektivt utnyttjande av varaktiga och miljövänliga, helst förnybara, energikällor. Riksdagen har beslutat att en koldioxidskatt skall införas vid kommande årsskifte. Denna skatt är ett viktigt inslag i den nationella strategin för att begränsa utsläppen av koldioxid. Det pågår för närvarande överläggningar mellan regeringen, folkpartiet och centern inför det kommande energipolitiska beslutet. I överläggningarna behandlas klimatfrågan liksom frågor om miljövänlig tillförsel och effektivare användning av energi. Syftet med överläggningarna är att skapa en bred parlamentarisk bas för en långsiktigt hållbar energipolitik. Det är ännu för tidigt att förutse resultatet av dessa överläggningar.

Fru talman! Med viss tvekan tackar jag statsrådet för svaret. Jag kan inledningsvis konstatera att svaret är substanslöst och utan konkreta besked på någon av de frågor jag ställt. Det innehåller inte något som jag inte visste förut. Allt som statsrådet säger är dessutom ej helt korrekt. Eftersom svaren inte är konkreta, får jag försöka mig på tolkningar. För det första har statsrådet inte korrekt citerat min fråga nr 1, utan frågan är förvrängd. Jag har icke påstått att statsrådet Birgitta Dahl i sina av mig citerade uttalanden har sagt någonting om klimatkonventionen. Det står ingenstans, utan det är någonting som industriministern har skjutit in i min fråga. Min tolkning av svaret på första frågan är då att regeringen icke står bakom Birgitta Dahls offentliga uttalanden om att energiförbrukningen skall halveras, utan att de har kommit till bara för att slå blå dunster i ögonen på publiken. För det andra -- när det gäller den andra frågan -- är min tolkning att regeringen inte avser att lägga fram någon plan för en planmässig reduktion av energiförbrukningen, sådan som den danska regeringen har gjort och precis som den svenska regeringen inte har gjort under perioden 1982-- Här finns dock möjlighet till en alternativ tolkning. Regeringen har inlett förhandlingar om energipolitiken med folkpartiet och centern. Det är möjligt att dessa partier skall åstadkomma det som regeringen inte har klarat på åtta år. Så till svaret på den tredje frågan. Tolkning är att regeringen under sina åtta år vid makten varken har kunnat komma fram till några kvantitativa mål när det gäller energihushållningen eller vet när en plan för denna skall kunna läggas fram. Inte heller vet man vilka styrmedel som skall användas för att uppnå Brundtlandkommissionens mål. För information skall jag överlämna till statsrådet en sammanfattning av den danska regeringens plan för en planmässig reduktion av energiomsättningen. Vi miljöpartister anser visserligen att denna plan inte är tillräckligt radikal, men den är ett stort steg i rätt riktning. Den svenska regeringen har inte alls tagit några steg, tvärtom har utvecklingen gått i fel riktning. Jag har här ett blad från AB Svensk Energiförsörjning, ''Energifakta'' -- bolaget är inte något miljöpartiet närstående organ, utan det står kraftindustrin nära. Där anförs statistik som grundas på siffror från SCB och energiverket, och jag konstaterar att energitillförseln 1982 var 407 TWh och att den 1988 var 446 TWh. Den har alltså ökat med ungefär 10 %. Dessutom är den här statistiken icke korrekt, för den inkluderar inte kärnkraftverkens kylvattensförluster. Om man inkluderar de förlusterna, blir siffrorna i stället 486 TWh tillförd energi 1982, 586 TWh tillförd energi 1988. Tyvärr har jag inte siffrorna för de senaste två åren, men de torde vara ganska lika 1988 års siffror. Det visar att regeringen har misslyckats med sina energihushållningsprogram. Vad man har lyckats med -- eller rättare sagt vad kraftindustrin har lyckats med -- är att i viss mån ersätta den miljöfarliga oljan med den än mera miljöfarliga kärnkraften. Samtidigt har man uppmuntrat energislöseriet på elsidan, nu senast genom att minska industrins elskatt med 2 öre per kWh. Någon kredit kan jag dock ge regeringen. Man har efter långvarigt motstånd gett med sig och accepterat att fr.o.m. nästa år införa koldioxidskatt på fossila bränslen. Det gläder oss mycket, och det är ett första steg som vi borde få se fler av i en riktning som dock bör fastläggas i en långsiktig plan där både mål och medel anvisas för att följa Birgitta
Fru talman! Lars Norberg är missnöjd, därför att jag inte har gett tillräckligt konkreta besked om den framtida energianvändningen och inriktningen för att hushålla. Som jag säger i mitt svar, håller vi på att förhandla fram en energipolitik som skall föreläggas riksdagen i februari månad, enligt de planer som föreligger. Vi har alltså inte kommit så långt att vi kan redovisa innehållet i en sådan eventuell överenskommelse, och de konkreta besked som Lars Norberg efterlyser får han därför vänta på ytterligare. Jag har inte mer att tillföra i det avseendet när det gäller framtiden än det som jag har sagt i mitt svar. När vi har presenterat vår proposition, kommer också de konkreta svaren på Lars Norbergs frågor att finnas med. Inriktningen är självklart att vi skall åstadkomma dels en hushållning, dels en övergång till förnybara energislag, helst inhemska. Vi kommer också att ha en klimatstrategi som skall fylla de krav som det förhoppningsvis kommer att träffas en internationell överenskommelse om i samband med Jag föreslår att vi tar debatten när sakmaterialet föreligger. Då får vi en mer konkret debatt, och då kan vi diskutera vilka åtgärder som skall vidtas, på ett annat sätt än vad vi kan göra i dag.
Fru talman! Jag konstaterar att statsrådets svar fortfarande innebär att regeringen och det socialdemokratiska partiet icke står bakom Birgitta Dahls av mig citerade offentliga uttalanden beträffande halveringen av energiförbrukningen. Dessutom är det ju frågan om en långsiktig plan, som enligt statsrådets uppfattning och enligt Brundtlandkommissionens uppfattning skulle sträcka sig över 40 à 50 år. Det kan man alltså inte uttala sig om därför att man just nu, sedan någon månad, förhandlar med centern och folkpartiet. Slutligen vill jag säga att jag skulle ha uppskattat om statsrådet hade medgivit att han har felciterat mig när det gäller den första frågan i interpellationen.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig dels om jag är beredd att medverka till att indragningen av kapital från utvecklingsfonderna omprövas, dels vad jag avser att vidta för åtgärder för att uvecklingsfonden inte skall utsättas för centraldirigering och detaljstyrning. Marianne Andersson i Vårgårda har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till omprövning av beslutet om indragning av medel från utvecklingsfonderna. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Låt mig först säga att jag delar Per-Ola Erikssons bedömning att småföretagen har en stor betydelse för näringslivets utveckling och att utvecklingsfonderna utgör ett viktigt inslag i samhällets småföretagspolitik. Utvecklingsfonderna förutsätts betala in sammanlagt 1 miljard kronor till staten och placera 600 milj.kr. i de nya bolagen. Dessa bolag skall dessutom tillföras inemot 1 miljard kronor genom den statliga Stiftelsen Småföretagsfonden och 200 milj.kr. genom Stiftelsen Norrlandsfonden. Vidare eftersträvas privata delägare till bolagen. Under innevarande höst har företrädare för industridepartementet inlett överläggningar med de berörda fonderna om dessa åtgärder. Bakgrunden till riksdagens beslut är att det behövs en omfördelning av de statliga finansieringsinsatserna till småföretagen. Insatserna bör i ökad utsträckning inriktas på att tillhandahålla eget kapital och i mindre utsträckning på att bevilja lån. Det finns i dag en betydande brist på riskkapital för små och medelstora företag. Den beslutade omfördelningen av samhällets resurser syftar just till att avhjälpa den här bristen. Jag är därför inte beredd att ta initiativ till en omprövning av beslutet att uvecklingsfonderna skall placera medel i de nya riskkapitalbolagen. Som jag har nämnt innebär riksdagens beslut att utvecklingsfonderna skall betala in sammanlagt 1 miljard kronor till staten. Dessa medel kan användas för annan statlig verksamhet. Men hänsyn till bl.a. behovet av att förbättra det statliga budgetsaldot är jag inte heller beredd att förorda en omprövning av detta beslut. Jag vill framhålla att jag har tagit betydande regionalpolitiska hänsyn i mitt förslag till hur inbetalningen skall fördelas mellan de olika länen. Det gör att uvecklingsfonder i län med s.k. stödområden kommer att ha kvar en större andel av sin lånefond för egen finansieringsverksamhet än utvecklingsfonderna i övriga delar av landet. Jag vill även framhålla att regeringens inriktning är att inbetalningen skall sträckas ut till en tid av fem år, vilket medger att utvecklingsfonderna som regel kan fortsätta att bedriva en betydande egen finansieringsverksamhet. Per-Ola Erikssson hävdar att utvecklingsfonderna upplever att statens industriverk nu försöker centralstyra och detaljdirigera fondernas verksamhet. Han ger dock inte några belägg för en sådan detaljdirigering. Enligt vad jag har inhämtat eftersträvar industriverket att i samråd med fondernas regionala huvudmän i ökad utsträckning målstyra verksamheten. Enligt min mening bör utvecklingsfonderna även i framtiden ha en hög grad av självständighet. Det hindrar inte att regeringen och dess myndigheter bör kunna bedriva en näringspolitik som i viktiga avseenden täcker hela landet. Utvecklingsfondernas verksamhet styrs i första hand genom stadgarna för resp. fond. Fonderna har en rad grundläggande uppgifter som finansieras genom årliga bidrag av huvudmännen. Ett exempel är att fonderna bör se till att det finns en rimlig service till nyetablerade företag i resp. län. Därutöver kan statsmakterna från tid till annan vilja genomföra andra, mer koncentrerade insatser för att främja utvecklingen av grupper av småföretag. Ett exempel på en sådan insats är de åtgärder som nu genomförs för att stärka underleverantörernas ställning. Jag räknar med att utvecklingsfonderna även i sådana fall normalt kommer att kunna svara för huvuddelen av de konkreta insatserna ute i länen. Om någon enskild utvecklingsfond inte skulle vilja medverka i ett sådant arbete får staten söka alternativa lösningar. Regeringen föreslog i den näringspolitiska propositionen våren 1990 att staten skulle få utse hälften av antalet ledamöter i utvecklingsfondernas styrelse. Riksdagens majoritet avvisade dock detta detta förslag, något som enligt min mening försvårar möjligheterna att bedriva en rikstäckande småföretagspolitik genom utvecklingsfonderna.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation, men jag vill gärna säga på en gång att jag inte är nöjd med svaret. Tvärtom -- jag ser mycket allvarligt på det svar som industriministern har gett. De regionala utvecklingsfonderna har ju aktivt bidragit till att främja småföretagen i landet. Många småföretag, var man än kommer i landet, betonar ju också utvecklingsfondernas betydelse för deras utveckling i fråga om produktutveckling, finansiering av olika projekt och investeringar. Det är ju den här kombinationen i utvecklingsfonderna av dels generella åtgärder, dels direkta insatser i enskilda företag i form av kredit, rådgivning osv., som har gjort att fonderna har blivit ett mycket viktigt instrument i näringslivsutvecklingen. Men det finns oro, och jag tycker att vi skall ta denna oro på allvar. Det gäller dels indragning av pengar från utvecklingsfonderna, dels ambitionen till centralisering, centralstyrning och detaljreglering som man upplever att industriverket ägnar sig åt. I slutändan drabbar detta småföretagen. Riskkapitalbolag som har tillkommit leder till ett centraliserat ägande. Man flyttar ägandet från de enskilda företagen. Det är fel form att skapa riskkapital för småföretag. I första hand måste riskkapital i småföretag kunna genereras i småföretagen själva eller med andra medel. Men att ta pengar från regionala utvecklingsfonder för att sätta dessa i stora regional riskkapitalbolag är fel väg. Det är också fel att plocka bort en miljard från utvecklingsfonderna för att ge statskassan ökade intäkter. Jag tycker att industriministern har varit inkonsekvent i sin syn på de regionala utvecklingsfonderna. Man har i den näringspolitiska propositionen talat om att fonderna har begränsade resurser för att kunna hjälpa samtliga företag som kan behöva fondernas tjänster. De borde i så fall ha väglett industriministern till ett annat beslut. Dessutom är vi på väg in i en lågkonjunktur. Alla tecken tyder på det. Då tillgriper man fel medicin när man använder indragning av pengarna för att använda fonderna som besparingsobjekt och sedan dra in pengar därifrån. Vi behöver i stället en offensiv satsning på fonderna, och dessa bör få behålla sina pengar. Skogslänen, som i dag är hårt utsatta och i en lågkonjunktur med all säkerhet kommer att drabbas hårdare än någon annan del av landet, blir med regeringens förslag av med drygt 300 milj.kr. Enbart mitt eget län, Norrbottens län, kommer med regeringens förslag att bli av med 36 milj.kr. Detta, herr industriminister, är en mycket stor del av de resurser som fonden behöver för att kunna fullfölja sin uppgift, i synnerhet som fonderna har fått vidgade målgrupper. Vi ställer upp på att ge fonderna vidgade målgrupper. Det var en riktig åtgärd från industriministerns sida. Men då skall ni också se till att fonderna får behålla sina pengar! AMS-politik av traditionellt socialdemokratiskt slag som industriministern erbjuder i denna situation? Sedan till frågan om centralstyrning. Jag upplever en ambition till centralstyrning mycket tydligt, och även ledande socialdemokrater, jag skall inte namnge någon, i ledningen för utvecklingsfonderna upplever också detta. Det får inte råda någon tvekan om att utvecklingsfonderna skall bevara sin flexibilitet och ha ett stort mått av självbestämmande. Det får inte vara så att industriverket skall köpa tjänster av utvecklingsfonderna för att själva kunna utföra vissa åtgärder. Det måste vara utvecklingsfonderna som har industriverket som resurs när de inte själva orkar med vissa uppgifter. Jag tycker att vi i dag är på väg att börja nagga målstyrningen i kanten och gå in på centralstyrning i centraldirigerad form. Detta, herr industriminister, är inte bra!